Herr talman! Pär Granstedt har frågat mig vilka åtgärder regeringen avser att vidta gentemot preparat som innehåller fenoxisyror och klorfenoler samt vilka konsekvenser jag i övrigt anser att Umeåundersökningen bör få på samhällets handläggning av frågor som gäller bekämpningsmedel. Enligt lagstiftningen om hälsooch miljöfarliga varor måste bekämpningsmedel vara registrerat hos produktkontrollnämnden för att få säljas eller användas. Innan ett nytt bekämpningsmedel registreras granskar nämnden den vetenskapliga dokumentation som det åligger registreringssökanden att redovisa. Medel som kan befaras medföra skada eller som ur miljösynpunkt är olämpligt registreras inte. I samband med registreringen föreskrivs villkor som skall iakttas vid medlets hantering och spridning. Skyddsföreskrifterna kan generellt sägas ha blivit strängare under senare år och kontrollen över användningen av kemiska bekämpningsmedel har successivt skärpts. Föreskrifter kan också meddelas med stöd av arbetsmiljölagstiftningen. Arbetarskyddsstyrelsen har så sent som i maj i år utfärdat anvisningar som gäller arbete med kemiska bekämpningsmedel. Om nya fakta skulle komma fram som visar att preparat är olämpligt att använda som bekämpningsmedel, återkallas registreringen. Detta har skett i några fall. Genom beslut våren 1977 återkallade produktkontrollnämnden registreringarna för samtliga klorfenolhaltiga bekämpningsmedel. Efter överklagande fastställde regeringen beslutet med förlängning av övergångs tiden för ett fåtal preparat. Regeringen förbjöd i april 1977 användningen av fenoxisyror som innehåller ämnet 2,4,5-T. Jag ser mycket allvarligt på vad som framkommit i Umeåundersökningen om sambandet mellan användning av vissa typer av fenoxisyror och cancer. Undersökningsresultatet visar att det är nödvändigt att genom fortsatta undersökningar studera effekterna av de fenoxisyror som nu används. Enligt vad jag erfarit förbereds sådana undersökningar nu av arbetarskyddsstyrelsen i samarbete med bl.a. produktkontrollnämnden. Vi måste ständigt vara vaksamma mot de risker användningen av kemiska produkter kan medföra och vara beredda att gå vidare med ytterligare åtgärder. I första hand är det en uppgift för ansvariga myndigheter, främst produktkontrollnämnden och arbetarskyddsstyrelsen, att granska och bedöma de nya forskningsrön som framkommer och vidta de åtgärder som är motiverade. Som jag tidigare redogjorde för ger lagstiftningen möjlighet att ingripa vid misstänkt förändring i tidigare bedömning av hälsooch miljöeffekterna. Jag utgår från att produktkontrollnämnden noga prövar om Umeåundersökningen och andra forskningsresultat motiverar en ändrad bedömning av tillåtligheten för berörda typer av bekämpningsmedel.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

Det har naturligtvis i och för sig sitt intresse, även om det kanske inte var några nyheter. Jordbruksministern säger sig se allvarligt på vad som framkommit i Umeåundersökningen, och det är naturligt. Han efterlyser mer forskning. Jag skall strax återkomma till detta med forskningen. I och för sig förstår jag att jordbruksministern inte kan uttala sig om hur produktkontrollnämnden skall reagera på forskningsresultaten. Men det är väl rimligt att tänka sig att produktkontrollnämnden verkligen kommer till slutsatsen att Umeåundersökningen motiverar ”en ändrad bedömning av tillåtligheten av berörda typer av bekämpningsmedel”, som jordbruksministern säger. Men den principfråga som jag har försökt väcka till debatt genom min interpellation har något större räckvidd än att gälla enbart forskningsresultatet vid Umeåundersökningen. Det är ju så att det ute på marknaden och ute i olika verksamheter finns en mängd olika kemikalier. Alla har genomgått produktkontrollnämndens prövning och finns registrerade, men vi kan konstatera att trots detta är våra kunskaper om dessa ämnens effekter otillräckliga. Vi gör då och då upptäckten att ett ämne som vi trodde var ofarligt i själva verket har betydligt värre konsekvenser än vad vi förutsett. Umeåundersökningen ger ett exempel på det. Vi vet att miljösjukdomarna får en alltmer dominerande ställning bland de sjukdomar som förekommer i vårt land. Ofta har miljösjukdomarna en lång karenstid. När det gäller cancer t.ex. är det vanligt — i den mån sjukdomen beror på exponering för miljögifter — att cancern bryter ut först 15 å 20 år efter exponeringen. Vi vet alltså i dag ganska litet om vad de olika kemikalier som nu släpps ut kommer att få för konsekvenser. Det får vi se på allvar först om 15 å 20 år, dvs. kanske på 1990-talet eller framemot år 2000. Detta är ett ganska oroande perspektiv. Det finns en risk att den växande mängden kemikalier kommer att få sin motsvarighet i en fortsatt ökning av miljösjukdomarna, om vi inte gör något radikalt. Det är från denna synpunkt som jag har sett Umeåundersökningen som något av en väckarklocka. Den är inte unik, men den är en påminnelse om att våra bedömningsgrunder när det gäller att analysera farligheten med sådana här preparat hittills har varit otillräckliga. Den typ av reaktion som jag hade förväntat mig från jordbruksministern får jag nu i stället formulera i frågor: Är jordbruksministern beredd att som resultat av de här åberopade erfarenheterna och även andra erfarenheter se till att vi får ökade resurser till forskning kring cancer och andra miljösjukdomar? Är jordbruksministern beredd att se till att produktkontrollnämnden får ökade resurser? Vi vet att produktkontrollnämnden i dag inte har möjlighet att följa upp preparaten på det sätt som nämnden själv skulle önska. Är jordbruksministern beredd att undersöka om det finns möjligheter att införa ännu strängare krav vid tillståndsgivningen för olika preparat än de krav som f. n. gäller?

Herr talman! Pär Granstedt och jag är helt överens om att användningen av kemiska bekämpningsmedel bör begränsas. Det är därvid nödvändigt att genom forskning och undersökning hela tiden förbättra kunskaperna om effekterna av olika medel. Vi är överens även om detta. Vi måste också ständigt vara beredda att så snart anledning finns ompröva användningen av medlen. Men samtidigt som jag slår fast dessa allmänna principer vill jag framhålla att det inte kan vara en uppgift för regeringen att göra bedömningar av de enskilda preparaten. Huvudprincipen måste vara att regering och riksdag skall stifta lagar och ange de allmänna principerna men att det sedan skall vara de sakkunniga myndigheterna som tillämpar lagstiftningen. När det gäller bekämpningsmedlen bör bedömningarna göras av produkt kontrollnämnden. I nämnden ingår cheferna för naturvårdsverket, arbetarskyddsstyrelsen, socialstyrelsen, livsmedelsverket, konsumentverket och representanter för arbetstagare och näringsliv. Sakkunskapen på detta område finns alltså samlad i nämnden. Utredningsoch forskningsresultat bör därför i första hand granskas och bedömas av nämnden. Jag utgår också från att nämnden överväger vilka åtgärder som är motiverade att vidta just med anledning av Umeåundersökningen, som Pär Granstedt har talat om. Regeringen kommer med allra största uppmärksamhet att följa den fortsatta utvecklingen på det här området.
Herr talman! Jag har i och för sig inte ifrågasatt något av det som jordbruksministern sist tog upp. Jag framhöll i mitt anförande för en stund sedan att jag var helt på det klara med att varken jordbruksministern eller regeringen kan gå in och föreskriva vilka ställningstaganden produktkontrollnämnden skall göra. Men de frågor som jag ställde till jordbruksministern handlade om sådana saker som man måste ta ställning till på politisk nivå. Jag frågade nämligen om man är beredd att som en konsekvens av dessa erfarenheter ge ökade resurser till forskning kring cancer och andra miljösjukdomar. Det är en budgetfråga som regeringen måste ta ställning till. Jag efterlyste ökade resurser till produktkontrollnämndens expertisoch undersökningsmöjligheter, som alltså ligger på naturvårdsverket. Det är också en budgetfråga som regeringen måste ta ställning till. Jag frågade om man kommer att överväga strängare krav vid tillståndsgivning. Det är en politisk fråga som regeringen måste ta ställning till. Det är statsmakterna som ger produktkontrollnämnden dess direktiv och slår fast vilken ambitionsnivå den skall ha i sitt arbete. Jag frågade också om man var beredd att göra ökade satsningar på metoder inom jordoch skogsbruk som minskar behovet av bekämpningsmedel. Det är också en budgetfråga som regeringen måste ta ställning till.
Herr talman! Produktkontrollnämndens organisation ses f. n. över i syfte att effektivisera den. Jag vill beträffande resurserna för forskning framhålla att regeringen prioriterar forskningen — på hela fältet, vågar jag säga. Det gäller självfallet även detta område. När det gäller frågan om vi kommer att överväga strängare krav vill jag, herr talman, påminna om att riksdagen när den behandlade propositionen med förslag till lag om hälsooch miljöfarliga varor beslöt om den s.k. omvända bevisbördan. Jag kan citera ur utskottsmajoritetens skrivning: ”För att —— — undgå förbud eller restriktioner måste producenten — —— så långt det på vetenskapens nuvarande ståndpunkt är möjligt bevisa att misstanken är ogrundad. Annars får han finna sig i att myndigheterna behandlar varan som hälsooch miljöfarlig.” Mot den mycket stränga skrivningen anfördes faktiskt en reservation från utskottets centerpartistiska och moderata ledamöter. Jag tar detta som ett exempel på att den nuvarande regeringen i varje fall inte kan beskyllas för bristande intresse just för stränga regler.
Herr talman! Vad först gäller organisationsförändring för produktkontrollnämnden vill jag säga att det jag efterlyste framför allt var förbättrade resurser för nämndens laboratorieoch undersökningsverksamhet. Jag vet inte om jag vågar tolka jordbruksministerns uttalande så att organisationsförändringen kommer att leda till förbättrade resurser för den verksamheten. Sedan fick vi höra att regeringen prioriterar forskning över hela fältet, och det tycker jag låter utomordentligt lovande. Jag ser med stort intresse fram mot budgetpropositionen, där jag förutsätter att de här prioriteringarna kommer att avspegla sig i form av ökade resurser för den forskning jag efterlyst. Vad sedan gäller frågan om den omvända bevisbördan kan det finnas anledning att erinra sig den debatt som då var aktuell. Det som var invändningen från centerhåll var att man skulle vara tvungen att ta hänsyn till de företag som hade begränsade egna laboratorieresurser. Det handlade alltså inte om vilka kemiska, kliniska krav som skulle ställas på varorna. Där var vi helt på det klara med, lika väl som någon annan, att vi var tvungna att ställa långtgående och stränga krav. Frågan gällde hur undersökningarna inom den här verksamheten skulle administreras. Jag tycker det finns anledning att påminna om detta eftersom jordbruksministern tog upp den här annars något gamla och mossbelupna frågan. Vad som nu är intressant är vilka konsekvenser man skall dra av de erfarenheter som den här aktuella undersökningen ger oss. Och det var det jag frågade jordbruksministern om — kanske inte så mycket om riksdagsbeslut i det förgångna. Till sist frågade jag om man var beredd att satsa på metoder inom jordoch skogsbruk som minskar behovet av bekämpningsmedel. Jag kanske kan få ett svar på den frågan också.
Herr talman! Självfallet är avsikten med den översyn av produktkontrollnämndens organisation som nu pågår just att öka dess effektivitet. När det gäller alternativa metoder inom jordoch skogsbruk är vi väl också helt överens om att syftet och målsättningen bör vara att minska den totala användningen av bekämpningsmedel. Sedan vill jag kanske ändå tillägga något beträffande Umeåundersökningen. Vi är nu inne i en period då inga besprutningar sker. Och före nästa besprutningssäsong finns det alltså god tid att utvärdera resultatet av Umeåundersökningen. Det är produktkontrollnämnden som måste göra den bedömningen, på samma sätt som beträffande andra forskningsrön som framkommer. Jag utgår också ifrån att produktkontrollnämnden i god tid före nästa besprutningssäsong vidtar de åtgärder som bedöms erforderliga.
Herr talman! För att återkomma till produktkontrollnämndens roll vill jag säga att jag är helt och hållet på det klara med den. Och jag förutsätter, precis som jordbruksministern, att den fullföljer sina uppgifter på bästa möjliga sätt. Vad jag försökt göra är att få fram något slags viljeinriktning att som ett resultat av de erfarenheter vi gjort verkligen ta i på allvar med de här frågorna så att vi får ett bättre grepp för framtiden om dessa kemiska preparat och deras konsekvenser. Jag känner mig fortfarande, efter ett antal replikskiften, litet osäker om huruvida det kommer krafttag från regeringen på det här området. Men jag vill åtminstone hysa en viss förhoppning. Jag skall med stort intresse läsa budgetpropositionen, och jag hoppas att de prioriteringar etc. som jordbruksministern ändå gett uttryck för kommer att avspegla sig där i väsentligt ökade resurser på det här området.
Herr talman! Efter Pär Granstedts senaste replik skulle jag vilja säga att man ibland känner ett behov av litet ökad generositet i den politiska debatten. Jag vill gärna uttala min fulla respekt för Pär Granstedts engagemang när det gäller miljöoch naturvård. Men jag tror också att det vore klädsamt om Pär Granstedt erkände att det engagemanget och det intresset också finns hos andra. Ett sådant erkännande anser jag nog skulle stärka tyngden och sakligheten i Pär Granstedts argumentation eftersom den då skulle överensstämma bättre med verkligheten.
Herr talman! Det erkännandet vill jag gärna ge. Jag tror att det engagemanget finns på väldigt många håll, och jag är övertygad om att det finns även hos jordbruksministern. Men vad jag frågat om var konkreta åtaganden beträffande ekonomiska resurser till ett antal, som jag ser det, mycket vitala uppgifter på det här området. Jag är fullt på det klara med de svårigheter som ett statsråd har att vid denna tid på året göra utfästelser om ekonomiska åtaganden när det gäller forskning etc. Det är därför jag säger att jag med stort intresse avvaktar statsbudgeten för att se hur det engagemang som jag är övertygad om finns kunnat slå igenom i kronor och ören.

Herr talman! Börje Hörnlund har frågat mig om jag är beredd att omedelbart ta upp överläggningar med representanter för AB Scharins Söner och då med målsättningen att före årets slut ge klartecken för projektet. Vid AB Scharins Söner tillverkas mekanisk massa och träfiberskivor. Detta är två produktslag som under de senaste åren drabbats hårt av vikande efterfrågan och pressade priser. Lönsamheten för företaget har därmed utvecklats på ett mycket otillfredsställande sätt. Förutsättningarna att med nuvarande produktionsinriktning förbättra lönsamheten bedöms av företagsledningen som små. En ändrad produktionsinriktning bedöms därför av företagsledningen som nödvändig för att företaget på sikt skall kunna överleva. En likartad bedömning har även framförts i den utredning om den svenska boardindustrin som genomförts på uppdrag från industridepartementet. Jag delar den grundläggande uppfattningen att företaget måste finna en produktmässig nyorientering, om långsiktig konkurrenskraft och lönsamhet skall kunna uppnås. Den nya produkt som Börje Hörnlund tar upp i sin interpellation är exempel på en sådan ansats. Företaget har långtgående planer på att ersätta produktionen av träfiberskivor med tillverkning av en s.k. MDF-skiva. Företaget har till arbetsmarknadsstyrelsen inkommit med en ansökan om lokaliseringsstöd för projektet. Företrädare för industridepartementet har under lång tid diskuterat MDF projektet med dels företagsledningen, dels andra tänkbara intressenter och även med företrädare för Skellefteå kommun. Utgångspunkten har härvid varit att finna en ägarstruktur som innebär en rimlig kapitalbas och därmed ett klart ägaransvar. Denna utgångspunkt har från såväl företagsledningens som departementets sida ansetts böra vara vägledande i projektarbetet. De ansträngningar som gjorts har ännu inte gett önskat resultat. Ej heller är den marknadsmässiga utvärderingen av produkten helt färdig. För egen del vill jag understryka att en statlig finansiell satsning av den storleksordning som nu har aktualiserats förutsätter att nu nämnda problem löses. Som direkt svar på Börje Hörnlunds fråga vill jag alltså säga att diskussioner med företagsledningen för Scharins pågått under lång tid med målsättningen att så snabbt som möjligt få klarlagt om förutsättningarna för statens medverkan i projektet kan uppnås. Den ansökan om lokaliseringsstöd som nu har inlämnats till arbetsmarknadsstyrelsen och som under hand även har överlämnats till mig kommer att utgöra grund för direkta överläggningar mellan företagsledningen för Scharins, arbetsmarknadsstyrelsen och regeringen. Jag räknar med att en första överläggning skall kunna äga rum kommande vecka.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret. Jag vill för min del inledningsvis beröra arbetsmarknadssituationen i Skellefteå kommun. Skellefteå kommun har i dag ca 1 200 arbetslösa. Dessutom har vi 470 människor i beredskapsarbete. Och detta på en folkmängd på totalt drygt 70 000 personer. Då kan man tala om höga tal! Under 1977 och 1978 har 1 200 personer varslats om uppsägning. 600 av dessa har avskedats. Hot om avsked kvarstår för 450 personer. Därutöver finns det ett antal företag som aviserat nedskärningar. Scharins är ett företag med ca 300 anställda. Här måste en radikal förändring komma till stånd för att man på sikt skall kunna rädda sysselsättningen, vilket industriministern och jag tydligen är överens om. Vidare hotas Boliden Metall av en personalminskning med 370 personer i huvudsak i Skellefteå kommun. Man talar t.o.m. om ett Mini-Rönnskär. När Boliden m.fl. större företag har bekymmer drabbas också ortens legoföretag. Om man till bilden lägger att sysselsättningsgraden är låg i kommunen och då framför allt på kvinnosidan, så får vi en bild av den totala situationen. Som en följd av regionens bekymmer just nu har i stort sett samtliga industriföretag anställningsstopp. Eftersom det alltså inte finns några nya jobb i de övriga företagen, så är det väldigt viktigt att något verkligt positivt händer i regionen. Jag noterar med tillfredsställelse att regeringen, som anges i svaret, är beredd att direkt överlägga med företagsledningen. Vi vore tacksamma för ett snabbt beslut i positiv riktning, vilket skulle innebära en allmän framtidstro inte bara för Scharins utan även för regionen som helhet. När det gäller arbetstillfällena vid Scharins är dessa inte bara en trygghet för dem som är anställda i fabriken utan även för följdsysselsättningen inom skogsbruket och transportverksamheten. Industridepartementet har fått en skrivelse från verkstadsindustrin — en verkstadsindustri från annat län. Där framgår att man anser det vara mycket viktigt att projektet Scharins får uppföras. Man behöver nämligen ett projekt att visa upp för att sedan kunna gå ut på världsmarknaden. Industriministern nämner att den arbetsmarknadsmässiga utvärderingen inte är helt färdig. Jag har i dagarna haft kontakt med företagsledningen, och man skall återigen se över situationen. Man känner stor tillförsikt när det gäller att finna avsättning för rätt stora kvantiteter dels på den svenska marknaden, dels på exportmarknaden. En direkt kontakt mellan industriministern och företagsledningen är därför av stor betydelse. Vidare nämner industriministern i svaret att den viktigaste frågan är att klara av att finna en ägarstruktur och en rimlig kapitalbas. Jag delar den uppfattningen. Jag hoppas och tror att Erik Huss skall ta itu med detta ärende och att industriministern tillsammans med företagsledningen ser till att frågan om ägarstruktur och kapitalbas kan lösas, för det är det viktiga i sammanhanget. Jag skulle här vilja överlämna en tavla till industriministern. Tavlan 103 föreställer en pojke som beder — det kanske ligger viss symbolik i detta. Företaget har en produkt som kan ge. många arbetstillfällen i följdsysselsättning, och man ber härmed Erik Huss att ta itu med problemen och att göra ett bra jobb för Skellefteåregionen. Med detta ber jag att få tacka för svaret.
Herr talman! Jag vill bara kort konstatera att interpellanten och jag uppenbarligen har samma syn på ärendet i egentligen alla de avseenden som här har berörts. Jag tar gärna emot tavlan. Det förefaller som om bönen skulle ha goda utsikter att hörsammas redan innan tavlan är överlämnad.

Herr talman! Tommy Franzén har med anledning av Svenska Varvs avsikt att lägga ned Finnboda varv frågat mig om regeringen avser att vidtaga åtgärder som garanterar varvets framtid. Jag förmodar att Tommy Franzén känner till att jag sedan interpellationen framställts uppvaktats av en delegation med företrädare för Stockholms län och landsting, Stockholms och Nacka kommuner, Metalls avdelning 1 och andra fackliga representanter samt marinen. Delegationen leddes av landshövding Gunnar Helén, som också överlämnade en skrivelse till regeringen med anledning av den rapport — ”Götaverken Finnboda AB. Behovet av ett varv i Stockholmsregionen” — som utarbetats av en särskild kommitté. Rapporten innehöll en framställning till regeringen om fortsatt drift vid varvet. Regeringen beslöt den 16 november 1978 att lämna framställningen utan åtgärd. I de kommentarer jag lämnade i anslutning till beslutet framhöll jag bl.a. att kapaciteten vid de mindre och medelstora varven är minst 30 96 för stor. Kapacitetsminskningen bör huvudsakligen ske genom nedläggning av eller neddragning vid varv som har mindre goda framtidsutsikter. Jag vill ytterligare framhålla att Svenska Varv har ett ansvar för de i koncernen ingående varven, och det är Svenska Varvs sak att besluta om Finnboda varv. Svenska Varv är, enligt vad jag inhämtat, berett att medverka till att mildra konsekvenserna för de människor som arbetar vid Finnboda varv vid en eventuell nedläggning av varvet. Diskussioner pågår mellan olika intressenter och Svenska Varv om ett eventuellt övertagande av Finnboda varv. Enligt vad jag har inhämtat förs dessa diskussioner från Svenska Varvs sida i en positiv anda.

Herr talman! Man skulle kunna säga att den här interpellationsdebatten har hamnat i någon sorts mellanläge. Den 16 november sade ju regeringen klart ifrån, att den inte bryr sig om sysselsättningsläget i Stockholmsregionen. Varvspropositionen och de motioner som har samband med den behandlas däremot först om ett par veckor. Man kan ställa sig frågan: Är detta anledningen till att svaret från industriministern har blivit så tunt? Nej, jag tror inte det. Jag tror däremot att orsaken till svarets innehållslöshet är en svag och dålig folkpartistisk näringspolitik. Jag betecknar också svaret som ett dokument över folkpartiets syn på sysselsättningen här i landet. En nedläggning av Finnboda varv innebär för Stockholmsregionen en industrisysselsättningsutarmning. Vi har under många år upplevt hur den ena industrinedläggningen efter den andra har verkställts i den här regionen och vad det får för konsekvenser. Det har inte industriministern kunnat undvika att få påskrivet för. Genom många olika aktiviteter har man försökt få industriministern att förstå att detta är ett problem för Stockholmsregionen. Över 500 anställda kommer att ställas utan jobb, om Finnboda läggs ned, och till det kommer ungefär 160 underentreprenörsarbetare. Hundratals runtomkringjobb försvinner också — sådana jobb som legoarbeten, transporter m.m. som också ingår som en bit i den verksamhet som Finnboda i dag uppehåller. Detta innebär att ungefär 1 000 arbetstillfällen ytterligare försvinner ifrån den här regionen. Stockholm kommer att få karaktären av ett bankoch administrationscentrum med litet affärer och andra servicenäringar utslängda här och var. Tillverkningsindustrierna — motorn i ett samhälle — tas ifrån regionen. Sådan blir alltså situationen för Stockholmsregionen i folkpartiets Sverige. Detta om sysselsättningsaspekten. Sjöfartens behov av ett varv i den här regionen har också dokumenterats på flera olika sätt. Behovet av ett varv för reparation av fartyg i en region med en så stor skärgård har klart påvisats genom de olyckor med bl.a. tankfartyg som ägt rum de senaste åren. Finnboda behövs alltså för att man skall kunna tillgå varvet vid olyckor i skärgården och ute i Östersjön. Flera allvarliga incidenter som hotat skärgården har också förekommit, och jag vill påstå att utan ett varv i närheten av skärgården — denna känsliga natur — kommer det att kunna bli ännu mer långtgående katastrofer än vad annars skulle kunna bli fallet. Nödvändigheten av Finnboda som reparationsoch servicevarv för Finlandstrafiken och annan Östersjöfart har också dokumenterats. Jag tror inte som många andra att de reparationer som i dag utförs på Finnboda skulle hamna hos andra svenska varv och att man genom en nedläggning av Finnboda skulle klara största delen av den 30-procentiga nedläggningen av små och medelstora varv. Sannolikt är i stället att de här jobben till mycket stor del kommer att hamna i Finland.

Muskövarvet är i dag inte till stor nytta. Isbrytarna, för att ta ett exempel, som sedan örlogsvarvets flyttning har servats på Finnboda, kommer nu inte att kunna erhålla service och reparation här, och frågan är: Skall reparationerna äga rum nere i södra delen av landet — på Öresundsvarvet eller något liknande? Det blir ju orimligt långa transporter när ett fel uppstår på en isbrytare under den tid som den måste vara i verksamhet. Det finns naturligtvis också andra aspekter som gör att man ur marinens synpunkt vill ha Finnboda kvar. Men det viktigaste argumentet för ett bibehållande av Finnboda och den övriga varvspotentialen är ju att jobben behöver vara kvar — det behövs jobb för människorna i det här landet. Vi har en arbetslöshet på 500 000-600 000 människor. Det gäller inte bara de ca 100 000 som direkt registreras som arbetslösa, utan det gäller även alla de människor som är sysselsatta genom AMS, vare sig det sker som AMS-arbete i form av beredskapsjobb eller genom utbildning. Det gäller också alla som har förtidspensionerats och som egentligen vill ha ett jobb, liksom alla handikappade som inte får jobb därför att jobben inte anpassas efter människan utan människan skall anpassas efter jobben och efter var jobben finns. Det är, menar vi, en ansvarslöshet som visas, och den kan vi inte acceptera. Samhället, herr industriminister, är till för dess invånare, och därför måste det också vara samhällets skyldighet att skapa sysselsättning åt invånarna. I stället för att lägga ned Finnboda skulle det finnas skäl att skapa kompletterande alternativ produktion. Varför inte använda det stora kunnande som de anställda på Finnboda ändå besitter för att utveckla en produktion inom varvets ram, så att sysselsättningen blir kvar? Regeringens politik att inte använda dessa resurser innebär ett slöseri. Industriministern säger i sitt svar att Svenska Varv skall medverka till att mildra konsekvenserna för de här människorna vid en eventuell nedläggning av Finnboda. Jag måste ställa frågan: Kan man få ett konkret svar på hur konsekvenserna skall mildras? Vad finns det för alternativ som mildrar konsekvenserna? Vidare säger industriministern att det pågår diskussioner om eventuellt övertagande av Finnboda. Vad är det för diskussioner? Vilka övertaganden är det fråga om? Mig veterligt finns det inga seriösa intressenter när det gäller ett övertagande av varvet och som vill driva det vidare. Men om det nu är så, varför hålls de anställda utanför en sådan diskussion? Det är i alla fall främst de som har intresse av att frågan löses, för regeringen och Svenska Varv har ju klart visat sig ointresserade. Det finns slutligen bara en enda utredning som talar om Finnbodas möjliga framtid och behov. Den utredningen har varken regeringen eller Svenska Varv stått för. Den har utförts av olika berörda intressenter här i regionen, bl.a. representanter för fackföreningen och de anställda men även f.d. folkpartiledaren Gunnar Helén. Utredningen slår också fast att varvet måste vara kvar, men denna utredning ignoreras av regeringen.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

Herr talman! Frågan om Finnboda varvs framtid är av central betydelse för Stockholmsregionens näringspolitiska struktur. Det här är synpunkter som har framförts i andra sammanhang och som har upprepats vid flera tillfällen. Det är ju inte så att just de 500 sysselsättningstillfällena vid Finnboda varv i och för sig är avgörande för sysselsättningsgraden i detta län. Det avgörande är i stället den betydelse varvet har för regionen ur näringsgeografisknäringspolitisk synvinkel. Det är visserligen sant att Stockholmsregionen under lång tid har utarmats på sysselsättningstillfällen inom verkstadsindustrin. Vi har inom Metalls avdelning här i Stockholm gjort en undersökning som visar att det under 1960-talet försvann 16 000 arbetstillfällen inom området. 3 000 nya arbetstillfällen kunde registreras, varför vi hade en realminskning med 13 000 sysselsättningstillfällen. Under första hälften av 1970-talet upphörde den här mycket starka nedgången i antalet sysselsättningstillfällen — den fortsatte men i minskad takt. Vi fick en klar omsvängning till det sämre under 1977, och nu minskar industrisysselsättningen i området i mycket snabb takt. Vi har haft svåra bakslag när det gäller möjligheten att upprätthålla industrisysselsättningen. Bara L M Ericsson minskade med över 1000 arbetstillfällen på kortare tid än ett år och lade därvid ned två fabriker. Vi kan peka på ytterligare hot mot sysselsättningen som vilar över en rad företag inom regionen. Den här neddragningen inom L M Ericssonkoncernens bolag här i Stockholm är allvarlig. Men vi betraktar nedläggningshotet mot Finnboda varv som än allvarligare än den i sysselsättningstillfällen räknat dubbelt så stora nedläggning som skett inom L M Ericsson. Finnboda varv betyder nämligen näringsgeografiskt oändligt mycket mer. Det är inte för att strikt slå vakt om de egna medlemmarnas intressen som vi nu agerar i den här frågan. Vi förstår att när en näringsgren drabbas av svårigheter så måste våra medlemmars berättigade intressen inom ett område ställas emot vad som inträffar på andra håll, därest man genom att upprätthålla sysselsättningen inom Stockholmsområdet skulle låta detta gå ut över andra landsdelar. Det är också orsaken till att vi i Stockholmsbänken inte agerade för att få någon omfördelning till stånd när det gällde t.ex. LM Ericsson-fallet. I fråga om varven är det emellertid på det viset att ett bibehållande av Finnboda varv här i Stockholm inte på något avgörande sätt skulle försvåra möjligheterna att upprätthålla verksamheten inom varven på andra områden. Industriministern och industridepartementet hänvisar till att det är nödvändigt med en 30-procentig neddragning av de svenska småvarven, en bedömning som är gjord mot bakgrund av en analysgrupps arbete. Jag påstår att den bedömningen är felaktig. Jag påstår också att denna analysgrupps arbete inte kan utgöra underlag för beslut och att analysgruppen över huvud taget inte har besökt Finnboda varv. Jag har ett brev i min hand som bekräftar att varken verkställande ledningen vid Finnboda varv eller de tre organisationerna haft möjlighet att framföra någon synpunkt på analysgruppens arbete. Det arbetet utgör nu beslutsunderlag för Svenska Varvs styrelse och för vår regering, och nu vill man att det skall utgöra beslutsunderlag också för Sveriges riksdag. Personligen kommer jag aldrig att acceptera en sådan handläggning av dessa frågor.

De många bytena av verkställande direktörer och styrelseordförande ger ytterligare belägg för detta. Centrala beslut i moderbolaget har också drabbat Finnboda. Varför bogserar man upp en närmast skrotfärdig flytdocka samtidigt som man lovar hjälp med reparentorder, om man med detta har någon annan avsikt än att ställa till bekymmer för det här varvet? Dockan som släpades upp från Eriksbergs varv skulle ha en kapacitet på 35 000 ton, men den är nu nedsatt till hälften och dockan får bara användas sedan försäkringsbolaget har inspekterat den inför varje lyft. I ett sådant tillstånd befinner sig alltså denna docka som skulle medverka till en upprustning av varvet. Svenska Varv talar också om att man inte kunnat uppfylla förutsättningarna enligt det beslut som fattades 1976 och som innebar att man skulle ta upp nedläggningsfrågan om man inte lyckades vända det ekonomiska resultatet 1978. Det är ett märkligt sätt att resonera. I slutet av 1975 när staten gick in och tog över majoriteten i Götaverken förespeglades överskott 1976 eller 1977 på 400 milj.kr. Alla vet att det blivit miljardförluster och alla förstår varför. Men ingen i Svenska Varvs ledning och inte heller i industridepartementet kan eller vill förstå att Finnboda varv kan råka ut för en utveckling som liknar den som ägt rum vid andra varv. De ekonomiska krav som man har ställt på det här lilla varvet kvarstår samtidigt som man vet att utvecklingen på andra håll är en helt annan. Enligt min mening finns det mycket starka skäl att se på Finnboda på ett annat sätt. Förutom att man beaktar de sysselsättningsmässiga, regionalpolitiska, näringspolitiska och näringsgeografiska skäl som vi har anfört, tycker jag att man bör se på det här varvet, liksom på de andra mindre varven, på ett annat sätt. När det gäller Finnboda vill jag peka på varvets geografiska läge mitt i hjärtat av en känslig kuststräcka vid den centrala delen av Östersjön. Arbetsobjekt som inte Finnboda får ta sig an kommer med stor sannolikhet inte att kunna överföras till andra varvsenheter inom landet, utan de kommer att hamna utomlands. Personalen vid Finnboda varv har en mycket lång yrkeserfarenhet och en mångsidig kompetens. Finnboda är mycket bra när det gäller stålbyggnadsarbeten och är väl ansett och har god kompetens på maskinområdet i fråga om reparenter. Anläggningen möjliggör lyft och bearbetning av stora och tunga stålobjekt och kan mycket väl anpassas för en planerad volym avseende skilda produkter. Den är så flexibelt utformad att den kan användas till att klara tillverkning av mindre fartyg och fartygsombyggnader, och den kan också användas för vanliga mekaniska verkstadsarbeten. Det är väl bekant att det här är det enda större varvet inom Stockholmsområdet. Här finns ju en god lokal marknad på reparentsidan, t.ex. Finlandsfärjorna. Vi vet att varvet har goda kontakter och gott anseende — speciellt då det gäller fartygsreparationer, men även på industriarbetssidan och i fråga om tillverkning av flytetyg och pontoner. Enligt min mening borde det vara möjligt att fullfölja de ansträngningar som nu görs för att varvet skall kunna räddas. För att vi skall lyckas med detta vore det bra om vi finge prov på en litet mer positiv attityd från industridepartementets och industriministerns sida. Det är nödvändigt med förtroende för verksamheten och för alla inblandade intressenter, och det är nödvändigt med en uppslutning kring varvet, om det skall kunna klaras i framtiden.
Herr talman! Som tydligt framgått finns det klart delade meningar om Finnboda varvs framtida förutsättningar. Den analysgrupp som har sysslat med dessa frågor inom industridepartementet anslår en mycket negativ och pessimistisk ton medan däremot den utredning som har gjorts på landshövding Heléns initiativ pekar på ganska goda framtidsutsikter för Finnboda varv. Det är väl helt klart att Finnboda varvs framtid spelar en inte obetydlig roll för Stockholmsregionen, och det finns två skäl till detta. För det första är Stockholmsregionen i mycket hög grad en sjöfartsregion. Vi har flera betydande hamnar. Det är av stor vikt för denna regions möjligheter att hävda sig i hamnverksamheten i framtiden att det också finns varvskapacitet här. För det andra har vi, som också har framhållits tidigare i debatten, en vikande trend när det gäller industrisysselsättningen. Stockholmsregionen håller alltmer på att bli en manschettregion. Det är inte någon lycklig utveckling, eftersom den minskar valfriheten på arbetsmarknaden. Det är heller inte någon lycklig utveckling med tanke på den sociala strukturen i regionen på litet längre sikt. Också ur den synpunkten är det viktigt att slå vakt om den industriella verksamhet som finns här. Jag menar därför att det finns anledning att ta vara på de positiva möjligheter till en utveckling av Finnboda varv som anges i den utredning som genomförts på landshövding Heléns initiativ. Nu sägs det i svaret på interpellationen att denna fråga i sista hand måste få avgöras av Svenska Varv. Jag vill hävda att det ytterst är en politisk fråga. Konsekvenserna av om Finnboda varv får behållas eller inte går långt utöver de rent företagsekonomiska verkningarna för Svenska Varv. Därför kan man inte säga att detta är en fråga som skall lösas inom koncernen. Det är så många fler som berörs av detta beslut. Jag har också sett saken så att sammanförandet av nästan hela varvsnäringen inom en statlig koncern för att genomföra nödvändiga omstruktureringar har skett inte bara med företagsekonomiska utgångspunkter utan också utifrån samhällsekonomiska och sociala bedömningar. Därför går det inte att försöka krypa bort från det politiska ansvaret för vad som händer i detta fall. Det måste i sista hand vara regeringen som tar ansvaret för vilken typ av prioriteringar man gör vid de strukturomvandlingar som är nödvändiga. Jag och några partikamrater har motionerat i detta ärende. Vi anser att det finns starka skäl som talar för att Finnboda varv skall få en chans också för framtiden. Det är min förhoppning både att industridepartementet skall inta en mera positiv attityd i framtiden och att riksdagsbehandlingen av dessa frågor skall öppna möjligheter för Finnboda varv att existera också framöver.

Herr talman! Får jag till Tommy Franzén säga att jag inser att det i och för sig vore önskvärt med ett reparationsvarv, centralt beläget i den här stora sjöfartsregionen — framför allt alltså för reparationer. Men faktum är ju att de reparationer som Finnboda varv hittills har sysslat med till ungefär 50 96 har infallit under tre vårmånader. Det ger en mycket dålig beläggning, och det ger också en antydan om att man i och för sig kan klara detta behov på annat sätt, i Sverige och till någon del i Finland. Jag erkänner att det beträffande färjetrafiken kan bli resultatet. Här har nämnts behovet av ett varv för beredskap mot haverier med åtföljande oljeutsläpp. Jag vill med anledning av det säga att i en del fall, ingalunda alla, kan det vara olämpligt att dra en reparent på öppet vatten till varv utmed kusten och att det därför är behövligt att sådana fartyg kan tas om hand i Stockholmsområdet. Men vi har räknat med och genom Svenska Varv gjort förberedelser för att man skall hålla en docka — det är ju det som behövs — i skick så att den kan ta emot sådana reparenter som inte kan transporteras till ett varv. Då kan man vid dessa ganska fåtaliga och intermittenta tillfällen fylla reparationsbehovet genom särskilt inkallad personal. Det finns ju ändå gott om sådan vid andra varv. Det ter sig inte särskilt rimligt att för några få reparationstillfällen hålla ett varv i gång. Det är väl kanske i och för sig ingen som gör gällande att det ensamt skulle duga som argument. Jag menar att det över huvud taget inte är ett särskilt tungt argument i sammanhangen. Det är inte heller marinens behov. I varje fall har försvarsdepartementet uttalat att man anser att behovet av denna varvskapacitet vid mobilisering kan klaras på annat sätt. Man kan omarbeta mobiliseringsplanerna så att det fungerar ändå. Tommy Franzén frågade: Varför hålls de anställda utanför? De anställda är ju med i den mycket ambitiösa Helénska gruppen i den utredning som har gjorts. Den gruppen har efter regeringens uttalande haft kontakt med Svenska Varv. Därmed är de anställda med i bilden. Låt mig mera allmänt till alla tre talarna säga detta: Det är ändå få som bestrider att den svenska varvskapaciteten är för stor och att detta gäller både storvarven och de medelstora varven. De hänger ju dessutom ihop på det viset att den varvsgrupp dit Finnboda hör i stor utsträckning har varit underleverantör av varvssektioner till storvarvet. Det har varit en mycket betydande del av deras verksamhet. Det behovet har i huvudsak fallit bort. Därmed kan man konstatera att både de stora varven och de mindre varven är överdimensionerade till sin kapacitet. Det är sant att de mindre varven icke har samma konkurrens utifrån. De opererar inte på världsmarknaden på samma sätt som de stora varven. De har därför mindre dåliga lönsamhetssiffror än de stora varven. När man — som en av talarna gjorde — jämför Finnbodas resultat med storvarvens, bör man beakta att det inte är den jämförelsen som är den relevanta, utan det är en jämförelse mellan det medelstora Finnboda varv, med stora underskott år efter år, och andra varv i ungefärligen den storleksgruppen som visar bättre resultat. Det behövs jobb i vårt land, sade Tommy Franzén, och det var också innebörden i vad Sivert Andersson sade. Javisst, det är vi ense om. Men som jag sade nyss är alla på det klara med att sysselsättningen i varvsindustrin måste gå ned. Vi kan inte ens med enorma kostnader hålla en oförändrad sysselsättning i varvsindustrin. Då är det fråga om var dessa jobb skall ligga.

Det framhölls av Sivert Andersson, och även av andra, att verkstadssysselsättningen i Stockholmsregionen har gått ner. Jag är medveten om det, och jag är också medveten om att detta inte är något enstaka fenomen för just Stockholmsregionen, men man kan konstatera att denna nedgång har mycket mer än kompenserats av en uppgång i servicesektorn. Om vilka andra regioner kan man säga detta? Vilka regioner skulle inte vara lyckliga över att kunna konstatera en sådan uppgång i servicesysselsättningen? Servicesektorn generellt innehåller ju inte bara manschettjobb utan även andra arbetsuppgifter. Sivert Andersson räknade upp en rad goda egenskaper som han ansåg att Finnboda varv besitter. Jag kan också konstatera att det var en annan analys som jag ärvde, Pär Granstedt, när jag tillträdde den här uppgiften. Den analysgruppen säger motsatsen. Men framför allt kan man konstatera att de goda egenskaperna icke har resulterat i en stor och lönsam efterfrågan av detta varvs tjänster. Herr talman! Låt mig avslutningsvis anknyta till vad Tommy Franzén började med. Han sade att den här debatten kommer i ett mellanläge, eftersom vi om ett par veckor får en allmän varvsdebatt. Ja, jag vill också understryka detta: det här är en debatt i ett mellanläge. Vi får återkomma till saken i mera beslutsmässiga sammanhang.

Herr talman! Debatten i det här mellanläget har väl ändå den fördelen med sig — om man nu kan kalla det en fördel — att nu kan i alla fall Finnboda varv och problemen i det sammanhanget bli ordentligt belysta. Jag är rädd för att de kommer att hamna litet i skymundan när hela den stora varvsdebatten sätter i gång. Vi inom vänsterpartiet kommunisterna har en grundsyn — och detta har vi deklarerat — som klart skiljer sig från folkpartiets. Vi har den bestämda uppfattningen att det är samhällets skyldighet att se till att det skapas jobb och trygghet för de anställda. Det har visat sig att folkpartiets syn inte alltid utgår från skapandet av sysselsättning, utan man talar om företagsekonomisk lönsamhet. Vi menar i stället att samhället måste ses samhällsekonomiskt och inte strikt företagsekonomiskt. Vi har för Stockholmsregionen utvecklat ett program för sysselsättningen, där vi naturligtvis tar upp industrisysselsättningen och även varvsfrågan. Där säger vi att grunden för en industrisatsning i regionen skall vara ett statligt utvecklingsprogram för anläggande av industrier som bygger på ny teknik, alternativa energikällor, ökad förädling inom landet och en omfördelning av resurser från den militära till den civila sektorn. Dessa industrier skall vara statligt eller kooperativt ägda. Därutöver skall naturligtvis den existerande industrin inom landet ges möjligheter att utvecklas. Här kommer Finnboda varv in i ett ganska markant avgörande skede när det gäller utvecklingen av industrisatsning i regionen. Vi bör konstatera, tycker jag, att det finns skäl att utveckla en kompletterande alternativproduktion. I den utredning länsstyrelsen medverkat till påvisas flera olika möjligheter att gå ifrån den direkta varvsproduktionen på Finnboda och inrikta sig på exempelvis de flytande miljövårdsenheterna. Olika typer av andra enheter har utredningen också pekat på. Jag sade tidigare att det finns skäl att använda det kunnande som finns bland de anställda på Finnboda för att fortsätta att utveckla dessa idéer. Vi har ett behov av en annan industristruktur. Vi har behov av nya varor och nya industrier. Där kan Finnboda spela en mycket stor roll. Jag tror det är olyckligt att lägga ner den snart sagt enda tunga industrin i den här regionen. Industriministern sade att antalet reparationer inte var tillräckligt vid Finnboda. I det sammanhanget kan också Svenska Varvs politik gentemot Finnboda påpekas. Hela Svenska Varvs politik har varit att driva ner Finnboda i botten, inte bara med en skrotfärdig docka utan även i sitt ställningstagande till nybyggnation av mindre fartyg. Det behövs en upprustning även på den fronten, men där har Svenska Varv enbart satsat på Jag sade att de anställda hålls utanför diskussionen om övertagande, som pågår i någon form av positiv anda inom Svenska Varv. Jag anser inte att de anställda har någon insyn i de påstådda diskussionerna som skulle kunna skapa trygghet i deras anställning. Det kan f.ö. även sägas att MBL förhandlingarna ajournerats till tiden efter den stora varvsdebatten och besluten här i kammaren. Industriministern påstår att sysselsättningen inom varvsindustrin måste minska. Jag är inte överens med honom om det. Förutom den kompletterande produktionen talas det ute i världen i dag om en helt annan trend än den Svenska Varv talar om och den regeringen talar om i sin proposition. Det finns skäl att beakta detta och titta på vad det kommer att leda till. Jag ställde ytterligare en fråga; som jag inte fått svar på, nämligen frågan om mildring av konsekvenserna. Jag fick inte veta hur man skulle lösa dilemmat med att mildra konsekvenserna för de anställda då man lägger ner Finnboda varv. Man har sagt att man ur beredskapssynpunkt skulle ha en docka kvar i reserv och en särskild styrka att kalla in. Detta kanske faller tillbaka på industriministerns resonemang om rörligheten i jobben. Industriministern lär ha sagt att det är viktigt att uppmuntra rörligheten på arbetsmarknaden men att det hela tiden måste vara den enskilde som bestämmer. Då måste jag ställa frågan: Vilken enskild på Finnboda bestämmer vart han skall ta vägen? Och vart skall de anställda på Finnboda ta vägen när varvet läggs ner? Det skulle det vara intressant att få reda på.
Herr talman! Jag skulle vilja ta upp frågan om förlusterna vid Finnboda. Representanterna för industridepartementet och Svenska Varv tar i sitt resonemang fram en förlustbelastning på den totala verksamheten vid Finnboda uppgående till omkring 250 miljoner sedan 1975. Det är en ackumulerad förlust som sannerligen inte kan lastas det här varvet i dess nuvarande organisation. Dessa förluster har uppkommit på grund av att varvet har konkurrerat ute på den internationella marknaden om order på oljeplattform och två stora produkttankers. Dessutom har förluster uppstått enligt priser framräknade av moderbolaget på två akterskepp, som skulle levereras till varvets huvudanläggningar. Att då säga att de utomordentligt goda förutsättningar som varvet har för att driva sin verksamhet i framtiden inte har kunnat visas i resultat och förbättringar inom varvet tyder på att industriministern inte riktigt har satt sig in i vad som egentligen har konstituerat den finansiella situationen för varvet. Jag önskar att industriministern ger sig tid att studera inte bara det arbete som den analysgrupp gjort som över huvud taget aldrig besökte varvet utan också Gunnar Heléns utredning.

Industrisysselsättningen i Stockholmsregionen motsvarade under de år jag nämnde i mitt tidigare anförande hela nedgången i industrisysselsättningen i landet i dess helhet. Det betyder att industrisysselsättningen andelsmässigt sett låg på en mycket låg nivå. Den struktur av arbetstillfällen som skapats i huvudstaden är i hög grad otillfredsställande. Den ende som jag har hört säga motsatsen är industriminister Huss. Det är riktigt i och för sig att servicefunktionerna i den här regionen har varit i stark tillväxt, men det är inte så längre. Om man tittar på yrkesfördelningen hos de sysselsatta i den här regionen måste man, om man försöker sätta sig in i problemen, begripa att vi är på väg mot en så allvarlig utveckling i denna storstadsregion att hela landet kan komma att drabbas, om den får fortsätta. Det är min bestämda uppfattning att det är nödvändigt att skaffa sig ett bättre beslutsunderlag, innan man tar ställning till enskilda varvsenheters framtida öde. Det är ett krav som vi socialdemokrater har framfört i en riksdagsmotion. Det är ett krav som vi kommer att driva, och jag hoppas att riksdagen skall inta en annan attityd än den negativa som jag i dag tyckt mig uppfatta hos industriministern.
Herr talman! Industriministern bygger sina bedömningar av Finnboda varv på analysgruppens resultat och säger att han ärvde analysgruppens rapport. Han hävisar då till mig. Tanken bakom den hänvisningen torde väl vara att på något sätt försöka lägga ansvaret för bedömningen på den förutvarande, centerpartistiske industriministern. Den nuvarande regeringen har emellertid haft att ta ställning till en framställan från en delegation med företrädare för Stockholms läns landsting, Stockholms och Nacka kommuner, Metalls avdelning 1 och andra fackliga representanter samt marinen, vilket redovisas i svaret. Denna framställan byggde på en mycket ambitiös utredning av frågekomplexet, där analysgruppens resultat — som jag ser det — ganska effektivt har underminerats. Jag tycker att det kanske är litet svagt om industriminister Huss försöker ta skydd bakom den förutvarande, centerpartistiske industriministern för att han inte lyssnar på argument som framförs av en förutvarande folkpartistisk partiledare. Jag tycker alltså att det, genom det utredningsarbete som har bedrivits, har kommit så många nya synpunkter och fakta i dagen att det har funnits anledning för industridepartementet och industriministern att se på de här frågorna på ett annat sätt. Tyvärr har man inte velat ta hänsyn till dessa nya synpunkter och argument. Det tycker jag är utomordentligt beklagligt. Det är alldeles riktigt som industriministern säger, att Stockholmsregionen i och för sig är mycket lyckligt lottad jämfört med andra regioner när det gäller den totala sysselsättningen. Men jag vill upprepa det som jag sade tidigare och som också Sivert Andersson har påpekat, nämligen att det är viktigt att också se på hur sysselsättningsstrukturen och därmed den sociala strukturen utvecklas i Stockholmsregionen. Det är viktigt att slå vakt om industrisys selsättningen. Om vi skall skapa en större jämvikt när det gäller sysselsättningssituationen mellan Stockholmsregionen och andra delar av landet — vilket vi skall — är det inte industrisysselsättningen som vi skall hålla nere i Stockholm. Det är i stället olika typer av administrativ verksamhet, där vi har en stor tillväxtkraft. Vi kan genom t.ex. decentralisering av statligt beslutsfattande se till att vi flyttar över en del av den tillväxtkraften till andra delar av landet. Men industrisysselsättningen har vi all anledning att slå vakt om i Stockholmsregionen, och där spelar Finnboda varv en viktig roll.
Herr talman! Jag förstår väl att man slår vakt om industrisysselsättningen i Stockholmsregionen. Det är förvisso inte något självändamål eller ur min synvinkel sett önskvärt att den minskar. Vad jag har försökt understryka, och som är den viktigaste grunden för bedömningen, är att vi har en valsituation. Vi har att välja mellan olika vägar till den enligt min och de flestas mening behövliga reduktionen av varvskapaciteten — en reduktion som är behövlig även om man tar in den alternativa produktionen i bilden. Jag har, Pär Granstedt, verkligen inte dragit mig för att klä skott för den här bedömningen. Det är alldeles klart att ställningstagandet till framställningen från den Helénska gruppen har gjorts nu i november av mig och mina medarbetare. Vad jag ärvde var en bedömning av en analysgrupp som har jämfört de tolv varv som ingår i denna grupp. Det har inte den Helénska utredningen haft anledning eller möjlighet att göra, i varje fall inte på något inträngande sätt. Men analysgruppen har jämfört varven, och med tillämpande av olika kriterier kommit fram till att Finnboda varv är en naturlig kandidat i reduktionssammanhang. Svenska Varv, som koncernledning och statens expertis på området, har dragit samma slutsats. Jag kan försäkra att utredningen från Stockholmsintressenterna under själva utredningsarbetet har studerats av styrelsen för Finnboda varv och av ledningen för Svenska Varv och nu, efter framläggandet, också av industridepartementet. Vi har inte kommit fram till samma bedömning som herrarna här i debatten. Får jag till sist till Tommy Franzén säga att det är helt klart att frivilligt val av arbete i den meningen att staten skall kunna garantera varje person ett oförändrat jobb så lång tid vederbörande önskar är en omöjlighet. Det kan ingen regim här i landet eller någon annanstans klara av. Samhället och näringslivet förändras fortlöpande. Begreppet frivilligt val kan därför inte ha den innebörden. Vad innebär orden i svaret om att mildra konsekvenserna för de människor som arbetar i varvet vid en eventuell nedläggning? frågar Tommy Franzén. De innebär att Svenska Varv avser att, om det blir en nedläggning, göra en snygg avveckling på det sätt som ett ansvarskännande företag eftersträvar, med pensionering av de människor som ligger i de åldersskikt där detta kan vara aktuellt och f. .ö. i överensstämmelse med moderna riktlinjer inom arbetsmarknaden.

Herr talman! När jag frågade industriministern vart den här relativt gamla arbetaroch tjänstemannastammen på Finnboda skall ta vägen utgick jag inte ifrån industriministerns egna utsagor om att det skulle vara helt lika jobb, utan jag ställde bara frågan: Vad skall dessa människor få för jobb? Vart skall de ta vägen? Det finns i dag inte ett ställe dit de här människorna skulle kunna ge sig iväg och fortsätta att arbeta. Man får inte ignorera den arbetslöshet som finns i det här landet och säga: O.K., vi kan lägga ned Finnboda, det blir en minskning på 1 000 arbetstillfällen, och det skall naturligtvis vara en rörlighet inom arbetaroch tjänstemannastammen. Det måste ju finnas jobb för att de skall kunna röra på sig. Eller är det meningen att de skall flytta till en annan landsända och sitta där och vara arbetslösa i stället för i Stockholm? Jag har inte talat om att det skulle vara oförändrade jobb, utan jag har bara frågat vart dessa människor skall ta vägen. Försök att presentera några andra jobb som de skall kunna syssla med! Det går inte, och det vet industriministern. Det är likadant med detta som med mildringen av konsekvenserna, att göra en snygg avveckling. Jag måste säga: Jag tycker inte det är speciellt snyggt med en sådan avveckling, men det kan möjligen vara modernt, i varje fall i folkpartiets Sverige. Men det är förbaske mig inte snyggt att avveckla och pensionera människor, göra människor sysslolösa i ett skede då de inte är beredda att ta pension. Om industriministern åkte ut till Finnboda och frågade arbetarna och tjänstemännen där vilka som ville bli pensionerade och så att säga hamna utanför arbetsgemenskapen så är jag övertygad om att det inte skulle vara så många som räckte upp handen och framför allt inte några som fann det här vara ett glädjande alternativ. Ett snygg och modernt sätt — ja, det moderna sättet är att skapa sysslolöshet. Det är helt klart vad industriministern menar. Det kanske inte är så mycket mer att säga om detta. Det skall däremot bli intressant att se vad som beslutas i riksdagen när varvspropositionen behandlas. Vi från vpk har klart sagt i en motion att Finnboda skall vara kvar, och jag har också fattat att socialdemokraternas linje är densamma. Jag har alltså att hoppas — bl.a. för Finnbodaarbetarnas skull — att centerpartisterna står kvar vid de här i dag redovisade ståndpunkterna om att Finnboda skall vara kvar, ståndpunkter som Pär Granstedt redovisat. I så fall kommer förslaget i industriministerns proposition på skam.
Herr talman!

Man har inte heller tagit kontakt med vare sig den verkställande ledningen eller någon av personalklubbarna innan man lagt fram sitt resultat. Jag tycker det är en svag och bräcklig krycka. Svenska Varvs styrelse var den andra kryckan som Erik Huss stödde sig på. Jag tror mig kunna leda i bevis att Svenska Varvs styrelse över huvud taget aldrig har intresserat sig för Finnboda varv på det sätt som man har rätt att kräva av en ansvarig varvsledning med vilja att bedriva verksamheten även i framtiden. Cirkusen när det gäller de personliga ledningsfunktionerna i varvet är ett bevis för att man inte med nödig omsorg försökt ge varvet stabilitet. Uppbogserandet av en nästan sjunkfärdig flytdocka — varje gång man sänker den är man rädd för att den inte skall komma upp igen — är ett annat bevis för att moderbolaget inte har visat den omsorg om dotterbolaget som vi tycker man borde ha rätt att kräva. Även detta är alltså en ganska dålig krycka att stödja sig på i den här haltande debatten om Finnboda varv. Men det som jag tycker är mest anmärkningsvärt och som jag reagerar hårdast mot är beslutet att gå till MBL-förhandlingar precis i samma skede som hela varvsproblematiken skall upp för riksdagsbehandling. Jag uppfattar det som ett oblygt försök från Svenska Varvs och industridepartementets sida att föregripa ett eventuellt beslut om en övergripande varvspolitik här i landet. Jag uppfattar det här utspelet som ett försök att komma förbi den politiska diskussionen. Nu är medbestämmandeförhandlingarna ajournerade. Vi har lyckats få företagets ledning att begripa att det är fullkomligt omöjligt att över huvud taget diskutera frågan innan den är avgjord här i riksdagen. Men vad som har hänt innebär att det ligger en sur disktrasa över hela varvsverksamheten ute i Finnboda. Företagets agerande har medfört att man har svårigheter att få fram sysselsättning för den tid man enligt varvsledningen skall avveckla företaget. Det undanröjer varje möjlighet till en rekonstruktion i enlighet med vad den Helénska utredningen föreslår — en utredning som industridepartementet avfärdar närmast med en klackspark, trots att den försökt ingående studera möjligheterna för varvets fortsatta bestånd. Man begär alltså en medbestämmandeförhandling om nedläggning av varvet samtidigt som utredningen presenteras. Det är upprörande. Det är en utmaning mot hela det svenska näringslivet. Skall det kunna fungera i framtiden måste vi ha ett större ansvar för vad vi gör än vad som har visats i handläggningen av frågan om Finnboda varv. I den socialdemokratiska partimotionen om småvarven krävs att en särskild kommission för de tolv småvarven skall tillsättas för att utreda förutsättningarna att få fram beslutsunderlag som möjliggör en övergripande och framtidsinriktad varvspolitik för de små varven. Vi menar att ett sådant underlag i dag saknas. Vi menar att det över huvud taget aldrig har förts fram några som helst argument som kunde tjäna som underlag för en saklig diskussion om varven. Vi har stöd från både centerpartiet och moderaterna i form av ett motionsyrkande när det gäller Finnboda varvs framtid. Men vi menar att de här varvsenheterna skall bedömas var för sig. Man måste ha ett underlag som gör det möjligt att få fram ett beslut på hyggliga grunder; det är vad vi begär. Under tiden skall naturligtvis inga uppsägningar genomföras.
Herr talman! Industriminister Huss säger att analysgruppen har ägnat sig åt alla de tolv varven, medan den Helénska utredningen bara ägnat sig åt Finnboda varv. Det är, tror jag, en ganska orättvis beskrivning av verkligheten. Den Helénska utredningen har ju haft analysgruppens material som underlag. Man har alltså haft tillgång till en utredning, där man gjort en jämförelse mellan de tolv varven, och sedan har man arbetat vidare utifrån denna. Man kan alltså inte hävda att analysgruppen tillfört debatten något som inte finns med i den Helénska utredningen eftersom denna så att säga kom efter i tiden och haft analysgruppens informationer att tillgå. Vad som är en aning besvärande här, anser jag, är den inställning som industriministern ger uttryck för och som jag upplever som föga flexibel. Nu har regeringen bestämt sig för att småvarven skall skäras ned med 30 96. Punkt och slut! Här finns ingen återvändo. Om man ställer kravet att Finnboda varv skall få vara kvar, så kommer det att gå ut över andra varv, även om man i ryggen har en utredning som pekar på utvecklingsmöjligheter för den här verksamheten, vilka inte finns tillgodosedda på samma sätt i tidigare utredningsmaterial. Jag anser att den Helénska utredningen visat ganska tydligt att det finns möjligheter för Finnboda varv att leva vidare utan att det skulle behöva gå ut över andra varv i vårt land. Det är inte fråga om en så statisk marknad, ett så slutet kärl, som man får intryck av när man hör industriministerns framställning i frågan. Jag beklagar att man inom industridepartementet inte tagit med större allvar det mycket ambitiösa utredningsmaterial och de konstruktiva insatser som gjorts på flera håll — inte minst på fackligt håll — för att hitta överlevnadsmöjligheter när det gäller Finnboda varv.

Herr talman! Anton Fågelsbo har frågat mig om när regeringen kommer att ge besked om flygindustrins framtid och vilka industripolitiska effekter det får för svensk industri om man lägger ner svensk flygindustri. Nils Bendtson har frågat mig om vilka omedelbara åtgärder regeringen avser att vidta för att bereda arbetstillfällen för personal som förväntas bli utan sysselsättning vid Saab-Scania AB i Linköping och om regeringen är beredd att utarbeta ett program för civilt utnyttjande av de resurser som kan frigöras bl.a. inom den militära flygplansindustrin. Erik Glimnér har frågat mig om vilka sysselsättningseffekter resp. flygplansalternativ får för Linköping och Åtvidaberg samt vilka alternativa sysselsättningar regeringen kan erbjuda dessa orter. Lars Henrikson har frågat mig om vilka åtgärder som vidtagits inom industridepartementet med anledning av tidigare interpellationssvar om projektutvecklingscentrum och stirlingmotorn samt vilka åtgärder regeringen överväger för att underlätta en övergång till andra produkter vid Saab Scania i Linköping. Kerstin Andersson i Hjärtum har frågat arbetsmarknadsministern när besked kan väntas i flygplansfrågan och vilka utredningar som pågår inom regeringskansliet för att finna alternativ som positivt påverkar sysselsättningen i Trollhätteregionen för dem som nu utvecklar och producerar flygmotorer. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som skall besvara frågan. Hilding Johansson har frågat mig om vilka åtgärder regeringen överväger för att tillvarata det stora tekniska kunnande som finns inom Volvo Flygmotor i Trollhättan och vilka sysselsättningsgarantier regeringen är beredd att ge de anställda. Jag besvarar interpellationerna och frågorna i ett sammanhang. Flygindustrikommittén har nyligen avlämnat sitt betänkande. Kommittén föreslår att attackflygsanskaffningen inriktas mot det s.k. A 20-systemet. 119 Den konstaterar också att offerter måste inhämtas från berörda industrier innan beslut om upphandling kan fattas. Försvarets materielverk har vidare i dagarna till regeringen överlämnat ett förslag som innebär inriktning mot ett annat flygplansprojekt, benämnt Sk 38/A 38. Vad gäller tidpunkten för beslut i flygplansfrågan vill jag svara att regeringen måste ha rimlig tid på sig att bereda och överväga frågan. Beslut i ärendet kommer att meddelas så snart detta är möjligt. Konsekvenserna av en inriktning mot A 20-alternativet vad avser sysselsättning och tekniskt utvecklingsarbete har belysts i flygindustrikommitténs betänkande. Självfallet kommer dessa aspekter att vägas in vid regeringens prövning av flygplansfrågan. Innan beslut om inriktning av flygplansanskaffningen föreligger är det för tidigt att uttala sig om vilka sysselsättningspolitiska och industripolitiska åtgärder ett sådant beslut kan påkalla. Arbetet med att utveckla den s.k. stirlingmotorn avsedd för bl.a. lastbilar och bussar pågår, och motorn beräknas färdig för serieleverans i mitten av 1980-talet. Var delarna till motorn skall tillverkas kommer att bestämmas först om några år. Förenade fabriksverken har på licens utvecklat en mindre stirlingmotor, avsedd att i första hand ingå i s.k. kraftaggregat. Utvecklingsarbetet och monteringen av förserier av motorn är förlagda till Fabriksverkens verkstäder i Linköping. FFV har i skrivelse till regeringen hemställt att den sektor inom FFV, som utvecklar civila produkter, skall överföras till bolagsform. Frågan bereds f. n. inom regeringens kansli. Enligt fastställd verksamhetsinriktning för FFV skall tillverkning av civila produkter, om det är tekniskt och ekonomiskt möjligt, ske vid FFV:s verkstäder. Vad gäller frågan om ett produktutvecklingscentrum i Linköping föreslog regeringen i propositionen 1977/78:111 om teknisk forskning och industriellt utvecklingsarbete en utbyggnad av kontaktsekreterarverksamheten i Linköping.

Herr talman! Jag ber att till industriministern få framföra ett tack för att jag har fått min interpellation besvarad. Jag måste dock säga att jag finner svaret något tunt - jag kan inte hitta mycken substans i det. På de direkta frågor jag ställt har jag inte fått några direkta svar. Västmanlands län var ju under 1960-talet och även under det första åretav Nr 45 1970-talet något av en oas jämfört med många andra län då det gällde arbetsmöjligheter. Vi hade full sysselsättning — ja, faktiskt något av en överfull sysselsättning i det län som jag representerar. Men under de senaste åren har det blivit en väsentlig förändring. Vi har ju fått flera krisorter, och Om den:svenska arbetslösheten inom Västmanlands län är i dag mycket besvärande. flygindustrins fram Flygindustrikommitténs betänkande avgavs för någon vecka sedan, och tid S det är klart att vi med stort intresse tog del av vad det innebar. Det förslag som där framläggs kommer, såvitt jag kan se, att få stor inverkan även på Västmanlands län. Det är två orter som nämns i betänkandet. Den ena är Hallstahammar, men det som sägs i fråga om den orten är kanske av mera marginell betydelse. Den ort som däremot, om det föreliggande förslaget genomförs, kommer att beröras i mycket stor utsträckning är Arboga. Arboga har under senare år drabbats av stor arbetsnedläggelse inom många företag.

Det är alltså mot denna bakgrund som jag framhållit att Nygindustrikommitténs betänkande, om det går igenom, kommer att påverka arbetsmöjligheterna i mycket stor utsträckning inom Arbogaregionen. Jag har i min interpellation ställt frågan: När kommer regeringen att ge besked om flygindustrins framtid? Jag kan väl förstå svårigheterna. Industriministern säger att beslut i ärendet kommer att meddelas så snart som möjligt — ärendet skall alltså först beredas. Det kan jag förstå. Men jag skulle vilja ställa en direkt fråga till industriministern: Finns det inte någon sista tidpunkt när svensk flygindustri skall få besked i detta fall? Nästa fråga som man naturligtvis ställer sig, när man befarar att det kan bli en förändring inom flygindustrin, är följande: Vilka industripolitiska effekter får det för svensk industri om man lägger ner flygindustrin i vårt land? Det är ju den fråga jag har ställt. Man undrar då: Vilka möjigheter har vi till alternativ produktion? Vi har hört hur man också i den tidigare debatten här i dag talat om alternativ produktion.

Det här var några av de frågor som många i Västmanlands län ställer sig, eftersom länet har, som jag redan sagt, en besvärande arbetslöshet. När för några år sedan flera statliga verk skulle utlokaliseras anmälde Västmanlands län intresse för att få ett eller annat av dessa verk. Den gången blev Västmanlands län helt och hållet utan utdelning. Under förre industriministerns tid myntades här i riksdagen ett uttryck, som bestod av namnet på industriministern och en doktrin. Det innebar att 121 det skulle finnas ett ansvar hos företagen innan åtgärder vidtogs, i form av nedläggning eller förändringar. Jag undrar om man kan ställa samma förhoppning på den nuvarande industriministern, och i detta fall staten, att man verkligen känner sitt ansvar innan åtgärder vidtas när det gäller Arbogaregionen och flygindustrin där. Man måste också se till att de krav som har ställts vid tidigare tillfällen uppfylls.

Herr talman! I en kommun som Linköping, där var femte förvärvsarbetande är sysselsatt med militärberoende verksamhet och där 40 96 av de industrianställda arbetar i den militärt beroende sektorn, krävs ökad satsning på civila alternativ. Saab-Scania AB och flygplanstillverkningen dominerar. Det är otillfredsställande att så stor del av sysselsättningen grundas på militär verksamhet. Situationen i Linköping är ingen nyhet, men flygindustrikommitténs betänkande har aktualiserat den på nytt. Kommitténs förslag omräknas nu i hur många arbetstillfällen som försvinner, såväl på kort sikt som i ett längre perspektiv. Företagsledningen och statsmakterna har tydligen arbetat med utgångspunkten att den våldsamma satsningen på militärflyget skulle fortsätta. Därför har man uraktlåtit att planera för civil produktion. Nu står man tomhänt och har endast arbetslöshet att erbjuda som alternativ till fortsatt miljardsatsning på militärflyget. Behovet av satsning på civil produktion är inte nytt, men det har ryckt närmare. Från vänsterpartiet kommunisterna har vi under hela 1970-talet intensivt drivit kravet på planering för övergång från militär till civil produktion. Ett program för denna övergång borde enligt vår mening utarbetas — ett program som ligger framför besluten i flygplansfrågan för att ta över resurser för andra och angelägnare uppgifter. Nu ärdet den tredje regeringen i ordningen som jag har funnit anledning att fråga vad man avser att göra för att främja övergången till civil produktion. Vad har då regeringen svarat? Strängt taget ingenting! Ingenting som ger svar på de Saabanställdas oroliga frågor när det gäller jobben. Ingenting som ger svar på oroliga frågor bl.a. i Linköpings kommun när det gäller arbetstillfällena. Jag är mycket besviken på det svar industriminister Huss har lämnat på mina frågor. Det är ovanligt tunt. Likväl vill jag som brukligt är tacka för svaret. Mina frågor är konkreta och borde kunna besvaras konkret. I stället förs ett glidande och undvikande resonemang. Industriministern talar om de konsekvenser som en inriktning mot A20-alternativet skulle få i fråga om sysselsättning och tekniskt utvecklingsarbete och som belysts i flygindustrikommitténs betänkande. Dessa aspekter kommer att vägas in vid regeringens prövning av flygplansfrågan, säger han. Men detta är inget svar. Det är inte ens svar på frågan om vilka omedelbara åtgärder som regeringen avser att vidta för att bereda arbetstillfällen för den — Nr 45 personal som på kort sikt kommer att bli utan sysselsättning vid Saab-Scania i Fredagen den Linköping. Det är ännu mindre ett svar på min fråga, om regeringen är beredd 1 december 1978 att utarbeta ett program för civilt utnyttjande av de resurser som kan frigöras bl.a. inom den militära flygplansindustrin. Den frågan har herr Huss helt Om-den': svenska förbigått. flygindustrins fram Det håller inte att som industriministern gör påstå att det är för tidigt att tid uttala sig om vilka sysselsättningspolitiska och industripolitiska åtgärder som kan påkallas, innan beslut om flygplansanskaffningen föreligger. Herr Huss väntar väl inte med att teckna brandförsäkring tills det börjat brinna? När det gäller den långsiktiga frågan, så är den lika angelägen vilket beslut som än kommer att fattas i flygplansfrågan. Inget alternativ — inte ens en satsning på B3LA —skulle befria företag och myndigheter från ansvaret för en planering för civil produktion. Varje projekt har ett slut. Jag utesluter inte att det finns krafter som vill ha hotet om arbetslöshet och stagnation som påtryckningsmedel för fortsatt miljardrullning till militärflyget. Men de kan väl inte få bestämma? Från olika politiska partier, från regeringar och även från försvarsministrar brukar betonas att vi inte kan tillverka flygplan av sysselsättningsskäl utan att endast militärpolitiska bedömningar får vara bestämmande. Detta är naturligtvis riktigt, men man smiter ifrån frågan om vad som skall ske med de anställda, när militärpolitiska bedömningar leder till minskad eller inställd flygplansproduktion. Så länge inget annat än arbetslöshet för arbetare och tjänstemän uppställs som alternativ till flygplanstillverkningen uppstår stor oro. Det är avsaknaden av andra sysselsättningsalternativ som skapar oro. Det är försummelserna i fråga om planering för civil produktion som skapar oro. Det är oviljan att ta itu med detta problem som skapar oro. Självfallet måste man ställa stora krav på företaget när det gäller att satsa på alternativ produktion. Det bör man göra bl.a. därför att stora vinster hämtats hem från den militära produktionen. Krigsmaterielindustrin har haft en skyddad tillvaro utan känningar av konkurrens och konjunktursvängningar. Men det finns också, herr talman, en rad skäl för att statsmakterna har ett särskilt ansvar för att skapa civila produktionsalternativ. Jag skall peka på några. Dessa industrier har byggts upp och utvecklats på grundval av statliga beslut. Arbetare och tjänstemän har genom sina arbetsinsatser garanterat att de statliga besluten kunnat genomföras. Den kommunala planeringen har i hög grad styrts av dessa beslut. Väldiga resurser i form av skattepengar har plöjts ner i dessa industrier, och det måste vara angeläget att ta till vara resurserna för andra sektorer i samhället. Den avancerade forskning och teknik och det stora yrkeskunnande som nu 123 är bundet till militär verksamhet bör kunna komma till användning för att tillgodose angelägna behov på bristområden. De mycket kostnadskrävande produkter som här har tillverkats utan att man därvid fått några positiva samhällsekonomiska effekter, men väl negativa sådana, visar att det finns pengar för en omställning. Ett enda flygplan av typ Viggen eller BILA motsvarar årslönen för flera hundra anställda. Använd dessa medel för att lösa omställningsproblemen och trygga de anställdas jobb! Den debatt man nu för och som även industriministern söker klamra sig fast vid, nämligen debatten om huruvida A20, SK38/A38 eller någon annan beteckning skall gälla i stället för det planerade B3LA, oroar. Tänker man fortsätta som hittills när det gäller militärflyget? Det löser ju inga problem. Det främjar inte satsningen på civila produktionsalternativ, det minskar inte Linköpings beroende av militär verksamhet, det skapar ingen trygghet för de anställda vid Saab-Scania.

Det borde, herr talman, inte vara så svårt att få ett svar på dessa frågor.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. I likhet med andra talare måste jag konstatera att industriministern i sitt svar inte ger något riktigt besked med anledning av frågorna. Det besked som ges är att de konsekvenser som uppstår beträffande sysselsättningen skall vägas in när regeringen prövar flygplansfrågan. Herr talman! Jag utgår ifrån att detta är någonting självklart. Jag kan ha åtminstone en viss förståelse för att industriministern inte nu vill ge något bestämt besked, eftersom regeringen ännu inte har bestämt sig i flygplansfrågan. Jag hade dock väntat att statsrådet skulle ha kunnat ge någon synpunkt på de här frågorna. När avvägningen sker utgår jag ifrån att regeringen verkligen väger in de konsekvenser detta beslut får på det ena eller andra sättet för de orter som här berörs. När jag ställde mina frågor utgick jag ifrån flygindustrikommitténs betänkande och konsekvenserna av förslagets genomförande när det gäller de orter i Östergötland som skulle beröras. Linköping är givetvis en av huvudorterna i detta fall. Men ett bortfall av produktionen hos underleverantörer på mindre orter —-jag har nämnt en av dessa — kan vara nog så kännbar för dem som berörs. Jag är medveten om att hur flygplansfrågan än kommer att lösas kommer det att krävas insatser för att ersätta en krympande militär produktion med en civil produktion. Givetvis har de berörda företagen ett ansvar då det gäller Nr 45 övergång till civil produktion, men statens ansvar vid en sådan övergång Fredagen den borde också vara självklart. Min fråga till statsrådet blir därför: Delar 1 december 1978 statsrådet denna uppfattning, och är regeringen beredd att i det läget ge sitt stöd? Om den svenska Den utdragna diskussionen i denna fråga och avsaknaden av beslut har flygindustrins framskapat stor oro i de orter som berörs, både inom kommunerna, företagen och tid bland de människor det gäller. Jag vet att detta förhållande inte är okänt för regeringen. Det har såvitt jag förstår från Linköpingshåll ganska väl klargjorts för regeringen. Även om detta är en försvarsfråga, som endast i sin förlängning berör industriministerns område, skulle jag till slut vilja ställa följande spörsmål till statsrådet som regeringens representant: När kan man förvänta sig att regeringen träffar sitt ställningstagande? Statsrådet anger i sitt svar att regeringen måste ha rimlig tid på sig för att bereda och överväga frågan. Det kan jag väl förstå, men jag skulle ändock önska att statsrådet något närmare ville ange hur lång han anser att den tiden bör bli.

Herr talman! Försvarsministern meddelade för ett par veckor sedan i ett svar på en fråga i riksdagen, att flygplansprojektet BILA inte kommer att fullföljas. Som jag framhållit i interpellationen var detta besked inte överraskande med hänsyn till bl.a. de ekonomiska förhållandena och möjligheterna att anslå pengar till försvaret. Jag har alltså inte haft några invändningar att göra, särskilt inte i dag, eftersom jag vänt mig till industriministern med mina frågor. Den diskussion vi nu skall föra gäller alltså sysselsättningssituationen, särskilt i Linköping. Frågeställningen är inte ny. För egen del har jag vid skilda tillfällen — också här i riksdagen — tagit upp den och då framhållit behovet av att en omstrukturering av försvarsindustrin sker. Denna omstrukturering är självfallet också ett intresse för berörda kommuner. Det mycket starka försvarsberoende som präglar min egen kommun Linköping ställer oss från tid till annan inför betydande problem. Även om det förmodligen är svårt att helt eliminera dessa problem, måste det vara angeläget att så långt möjligt medverka till att åstadkomma en bättre balans mellan militär och civil verksamhet än vad som f. n. gäller i Linköping. Det är alltså inte någon ny insikt som ligger bakom mina frågor till industriministern. I ett interpellationssvar den 9 december förra året meddelade dåvarande industriministern, att han för sin del var positiv till en medverkan, även om inte heller då några konkreta besked lämnades om hur denna skulle ske. Jag redovisade i det sammanhanget några siffror som belyser industriutvecklingen i Linköping under den senaste tioårsperioden. Jag tycker att det finns anledning att nu upprepa denna redovisning, då den ger en konkret bakgrund också till den nu aktuella situationen. Ett trettiotal företag har upphört med sin verksamhet, och antalet sysselsatta vid dessa företag var ca 3 500. Det största företaget var AB 125 Svenska Järnvägsverkstäderna med som mest 1 200 anställda. Därefter kom Wahlbecks Fabriker med 600 anställda samt Alka Burell, Gunnars Fabriker och Linköpings Linnefabrik med vartdera ca 200 anställda. Antalet anställda vid övriga nedlagda företag varierade från 100 och nedåt. Gemensamt för här nämnda företag var att de hade varierande tillverkning på det civila området och utgjorde en värdefull motvikt till såväl försvarsindustrin som övrig försvarsinriktad verksamhet i kommunen. Jag utgår självfallet ifrån att industriministern och regeringen har skaffat sig information om situationen i Linköpingsregionen och det stora försvarsberoendet. Riksdagen har åtminstone vid två tillfällen uttalat att statsmakterna har ett stort ansvar i sammanhanget. De fackliga organisationerna och särskilt Metallindustriarbetareförbundet och dess avdelning i Linköping har gång på gång gjort framstötar för att förmå Saab att söka komplettera sin försvarsinriktade tillverkning med civila produkter. Som bekant förfogar företaget över mycket stora forskningsresurser, som enligt min mening borde kunna utnyttjas för utveckling av produkter som kan komma till användning på olika samhällsområden. Nu är nog tiden inne för företaget att visa ett annat och större intresse för en sådan verksamhet. I ett uttalande innevarande vecka ställer den socialdemokratiska fullmäktigegruppen i Linköping följande tre krav till regeringen: 1. Att tillsammans med riksdagen och företaget ta gemensamt ansvar för övergång till mera civil produktion. Oavsett vilket flygplan regeringen väljer, måste man samtidigt medverka till att underlätta och upprättahålla full sysselsättning i Linköping. 2. Att omedelbart fatta beslut om att etablera ett forskningsoch produktutvecklingscentrum i Linköping, en sak som jag alltså har påmint om i min interpellation. 3. Att besluta att Datasaab och stirlingmotortillverkningen skall stanna kvar i Linköping. Det skapar möjlighet till mer civil produktion och sysselsättning och därmed minskat försvarsberoende. Jag vill verkligen starkt understryka de här tre kraven som har rests. Så till industriministerns svar, som jag ber att få tacka för. Det vore fel att påstå att jag är nöjd med svaret. Min uttolkning måste tyvärr bli att några som helst åtgärder inte har vidtagits inom industridepartementet. Och vad värre är — några planerade åtgärder redovisas inte heller. En sådan hållning från regeringens sida är självfallet inte godtagbar. Jag skall inte så mycket diskutera stirlingprojektet, även om jag anser att det varit på sin plats att industriministern visat något större intresse än vad som framgår av interpellationssvaret. Enligt mitt törmenande måste säkert vissa beslut fattas långt före den tidpunkt då tillverkning sätts i gång på allvar. Vad jag däremot måste ägna någon tid åt är frågan om ett produktutvecklingscentrum i Linköping. I svaret redovisas bl.a. att en motion av mig avslagits av riksdagen. Det är riktigt. Men jag anser att grunden för avslaget inte saknar intresse. Jag vill därför citera ett avsnitt ur näringsutskottets betänkande 1977/78:75, vari denna fråga behandlas: ”Arbetsmarknadssituationen i Linköpingsregionen motiverar särskilda åtgärder från samhällets sida. I propositionen föreslås en utbyggnad av kontaktsekreterarverksamheten i Linköping. Vidare påpekas att de regionala och lokala myndigheterna i Linköping har beslutat att — på liknande sätt som sker i Göteborg — bidra till produktutvecklingsservice. Föredraganden uttalar att det är naturligt att de båda kontaktsekreterarna i Linköping nära samverkar med de verksamheter som dessa myndigheter kan komma att besluta om och på uppdrag åtar sig projektledningstjänster av samma typ som de i Göteborg. Han tillägger att staten genom STU även i övrigt bör uppmuntra en intensifierad produktutvecklingsverksamhet vid företagen i Linköping. Mot denna bakgrund räknar utskottet med att den produktutvecklingsverksamhet som nu byggs ut i Linköping får samma stöd från staten som lämnas till produktutvecklingscentret i Göteborg. Motionärernas önskemål synes i stort sett vara tillgodosett. Något särskilt uttalande från riksdagens sida är därför inte påkallat.” Jag måste säga att när jag läser detta ser jag det så att det i sak är ett bifall till vår motion, även om man av formella skäl ansett att det inte fanns någon anledning för riksdagen att göra en framställning till regeringen. Jag var i den debatten för min del något tveksam över den här skrivningen men lät mig ändå nöja med den, eftersom jag menade att det var en beställning till regeringen. Nu säger industriministern i svaret: ”Innan beslut om flygplansanskaffningen föreligger är det dock för tidigt att uttala sig specifikt om denna åtgärd.” — dvs. om utbyggnaden av ett produktutvecklingscentrum. Detta besked måste jag tillstå att jag finner ganska förbryllande. Jag måste därför ställa en konkret fråga till industriministern: Anser industriministern att ett fullföljande av tankarna på ett produktutvecklingscentrum i Linköping är avhängigt av hur flygplansanskaffningsproblemet löses? Ett klarläggande på den punkten är, som jag ser det, helt nödvändigt. På min andra fråga i interpellationen ges inget svar från industriministern. Jag finner därför anledning att upprepa frågan: ”Vilka åtgärder överväger regeringen för att underlätta en övergång till andra produkter vid Saab i Linköping?” Som här redan har sagts blir det, alldeles oavsett hur flygplansfrågan kommer att lösas, nödvändigt med en omstrukturering i riktning mot ökad civil produktion inom försvarsindustrin i Linköping.

Herr talman! Jag ber att få tacka industriministern för svaret på min fråga, även om det inte innehöll någonting nytt. Jag respekterar naturligtvis att regeringen tar rimlig tid på sig för att bereda och överväga frågan. Anledningen till att jag ställde min fråga är att Volvo Flygmotor i Trollhättan är mycket beroende av vilket beslut regering och riksdag kommer att fatta om vårt framtida svenska flygvapen. Flygindustrikommitténs förslag medför mycket höga driftkostnader, eftersom en vidareutveckling av Viggen, som är ett mycket avancerat överljudsplan och mycket energikrävande, blir synnerligen dyrbar. Det av den socialdemokratiska regeringen en gång initierade B3LA projektet — som visserligen är ett lättare och energisnålare flygplan än Viggen men som har visat sig alltför dyrbart — är därför troligen inte genomförbart. Skulle flygindustrikommitténs förslag gå igenom, blir det en återvändsgränd för svensk flygindustri, säger Volvo Flygmotors VD Gunnar L. Johansson i en tidningsartikel. Det ger visserligen en respittid på produktionssidan men inte på utvecklingsdelen. Där måste man redan omkring år 1985 ha skurit ner personalstyrkan med 60-65 procent av de i dag anställda och redan nästa år successivt avskeda 150 högutbildade tekniker. På produktionssidan blir bara hälften av personalen kvar år 1990, om man inte kan få fram mer civilproduktion. För att få den måste man under en övergångsperiod ha beställning på militära motorer. Man kallar också satsningen på A20 för en avvecklingsplan, men satsningen på B3LA eller något av de andra alternativ som industrin och regeringen diskuterar, SK38/A38 eller 1825 — den s.k. Åslingen, för satsning på en högteknologisk fortsättning. Kan man ta fram ett modifierat ersättningsplan för det nuvarande attackplanet som ligger någorlunda inom ramen för de fastlagda försvarsanslagen, får flygindustrin en möjlighet att under en rimlig övergångstid övergå till civil flygproduktion eller annan alternativ produktion. När det gäller Volvo Flygmotor behöver man licenstillverkningen av militära flygmotorer som bas en tid framöver. Man räknar nämligen med att det ganska snart kommer att bli brist på civilflygplan i Europa och övriga världen. Då måste man ha sin högteknologiska kunskap kvar för att kunna licenstillverka och vidareutveckla flygmotorer. Flygindustrin är alltså, i motsats till varven, en industri som på sikt har betydande utvecklingsmöjligheter och stor konkurrenskraft. Jag vet att man på Volvo Flygmotor har många andra förslag till produktion och att man försöker få beställningar på vidareutveckling av motorer från både Europa och Amerika. Man har också varit förutseende nog att lägga över ca 30 26 av den totala tillverkningen på civil tillverkning. På den punkten har nog de anställda på fabriken varit en pådrivande faktor. Men för att kunna överleva och bevara sitt högt utvecklade tekniska kunnande måste de få hjälp. Man behöver stöd och man behöver ytterligare beställningar av militära flygplansmotorer för att få ekonomisk möjlighet att utveckla andra produkter. Hela Göta älv-dalen har f.n. en besvärlig sysselsättningssituation. I Trollhättan försvann ca 1 000 arbetstillfällen inom industrin under 1977 och 1978. Det har visserligen för dagen ljusnat något inom bilindustrin, men läget är fortfarande besvärligt. Jag skulle därför vilja sluta med att ställa ytterligare en fråga till industriministern: Är industriministern beredd att, om det blir en avveckling av svensk flygindustri, gå in med förhållandevis lika stort stöd till dessa industrier som till varven?

Herr talman! Flera av talarna har påpekat att de har fått ett magert svar eller ett tunt svar — ordvalet har växlat något. Jag instämmer helt med dem. Det är ett magert svar som är lämnat. Men vad väntar man? Om man ställer ett antal frågor, vilkas besvarande i högsta grad är beroende av ett avgörande som inte är träffat men kommer att träffas mycket snart, blir i det läget svaret på frågorna ganska magert. Det blir väl i huvudsak också den här repliken. Låt mig ändå ta upp några saker och först ett par mera konkreta frågor. Till Anton Fågelsbo vill jag säga att vi är medvetna om att verkstaden i Arboga är den avgjort största arbetsgivaren i staden, att det är en bra verkstad och att den kommer att behövas vilka flygplan och motorer som vi än kommer att ha i det här landet. Men det är svårt att säga exakt i vilken volym behov kommer att föreligga. Därför pågår också ett arbete för att undersöka möjligheterna att utnyttja resurserna också för civila ändamål. Beträffande stirlingprojektet — jag vänder mig alltså till Lars Henrikson — som ju egentligen är två projekt, ett större och ett mindre, är vi mycket väl medvetna om att det är fråga om viktiga, framtidsinriktade projekt. Det är glädjande när man inte bara behöver arbeta som en akutmottagning utan också får arbeta med projekt riktade framåt. Det har lagts ned mycket pengar på dessa projekt. Jag har för min del nyligen medverkat till att skaffa ytterligare pengar för fortsättning i stor skala av det utvecklingsarbete som pågår och som kräver mycken tid, som ju sådana här projekt ofta gör. Jag vill också ta upp den fråga som ställdes om ett produktutvecklingscentrum. Det ansågs något gåtfullt att jag knöt an det till beslut i flygplansfrågan. Det är egentligen flygindustrikommissionen, FLIK, som har gjort den anknytningen. Det citerades att FLIK i viss mån har återupplivat Nr 45 den av riksdagen, i varje fall formellt, avförda frågan om ett produktutveck Fredagen den lingscentrum. Men FLIK återupplivar alltså den, och det är där anknytningen — 1 december 1978 ligger. F. ö. kan sägas att det pågår en förstärkning av resurserna för de till universitetet i Linköping knutna kontaktsekreterarna. Den funktionen Om den svenska förstärks enligt planerna för detta budgetår. Och det är bekant att styrelsen för flyginaustrins framteknisk utveckling, STU, har kontaktat Linköpings tekniska högskola och tid ställt medel till förfogande för en undersökning av möjligheterna till produktledningshjälp. Låt mig sedan mera allmänt kommentera ett antal inlägg, bl.a. Hilding Johanssons. Det är alldeles klart att vilka militära och försvarspolitiska beslut — det är ju de som är grunden för allt — som än fattas i flygplansfrågan, får vi räkna med en successiv nedgång av flygets anspråk på den svenska industrikapaciteten. I vilken takt och med vilken volym det kommer att ske samt, framför allt, hur detta kommer att ta sig uttryck i fördelningen mellan olika slag av personalkategorier och teknisk kapacitet i Linköping och i Trollhättan blir i hög grad beroende av valet av flygplanstyp. Det är därför svårt att säga något mer deciderat och att träffa konkreta avgöranden innan man vet den grundläggande förutsättningen — vilken flygplanstyp som de svenska statsmakterna kommer att bestämma sig för. Valet får en betydande inverkan på förutsättningarna för arbetet framöver, både hos Saab-Scania och hos Volvo Flygmotor. Men i vilket fall som helst — även om förutsättningarna och behovens storlek blir annorlunda — behövs dels en ökad satsning på civila flygplan, dels en satsning på civil produktion, helt vid sidan av flygplanstillverkningen, som utnyttjar den höga kapacitet som finns inom dessa båda företag. Jag vill säga att mycket av det som Kerstin Andersson sade kunde jag ha sagt. Vi har i mångt och mycket samma syn på denna fråga. Jag känner därför inte behov av någon replik till henne. Jag tror att många av talarna är ganska ense om nödvändigheten av ökad satsning på civila flygplan och delprojekt. De praktiska fallen är i stor usträckning delprojekt: att som deltagare gå in i utländska civila flygprojekt, men också att satsa på en helt civil produktion. Under den korta tid som jag innehaft det här ämbetet har jag redan personligen haft några samtal — och medhjälpare till mig har haft flera samtal — med dessa företag om projekt som man där förbereder, med en positiv grundinställning att staten skall medverka till en gynnsam utveckling.

Herr talman! Jag berörde med flit inte frågan om flygindustrikommitténs betänkande och vad kommittén framfört. Detta är något som är möjligt för oss envar att ta närmare del av. Jag är i stort positiv till många av de förslag som framförts av kommittén. Industriministern säger att flygindustrikommittén har aktualiserat frågan om ett produktutvecklingscentrum i Linköping och tycks förmena att den frågan avförts, såsom orden föll, av riksdagen. Jag är inte alls överens med 131 industriministern på den punkten. Jag tror inte det är möjligt att läsa in det i näringsutskottets betänkande, det som jag citerade. Tvärtom innebar det uttalande utskottet gjorde att regeringen förutsattes följa frågan, lägga fram förslag och se till att tanken fullföljdes. Är det oklart på denna punkt finns det all anledning att återkomma, men jag hoppas verkligen att industriministerns besked på den här punkten inte är det besked som regeringen samfällt ger. Frågan har enligt mitt förmenande inte avförts. Kontaktsekreterarna kan ses som en inledning till denna verksamhet och jag hälsar naturligtvis med tillfredsställelse att industriministern säger att regeringen avser att ge ökat stöd till deras verksamhet. Jag är medveten om att man kan ställa sig skeptisk till en diskussion om alternativ produktion därför att det är mycket lätt att tala om sådan produktion men mycket svårt att konkretisera den. Men såväl flygindustrikommittén som enskilda ledamöter av denna kammare har både vid tidigare tillfällen och i dagarna pekat på olika konkreta projekt som det borde vara möjligt att gripa sig an här. Jag säger än en gång: Alldeles oavsett vilket beslut som kommer att fattas i flygplansfrågan blir det nödvändigt att omstrukturera försvarsindustrin och komma över till nya produkter. Här har också förts en diskussion tidigare i dag om de svårigheter vi har inom andra delar av industrisektorn. Vi får inte ödelägga de betydande resurser vi har till forskningsoch utvecklingsarbete på industriområdet och inte heller den väldiga kapacitet som de anställda inom industrin representerar.

Herr talman! Som positivt bör kanske noteras att industriministern själv betraktar sitt svar som magert. Man hade möjligen kunnat hoppas att det skulle bli mer kött på benen genom det andra inlägget, men tyvärr blev det inte så. Jag tycker exempelvis att min andra fråga inte på något sätt bör anses vara beroende av beslut i flygplansfrågan. Den handlar ju om hur man skall stimulera övergång från militär till civil produktion. Härvidlag har jag pekat på, både i interpellationstexten och i mitt tidigare anförande, de försummelser som gjorts på det här området. Jag menar att det nu är hög tid för prioritering av de frågorna. Jag har tidigare här i kammaren erinrat — och jag vill göra det än en gång — om en rapport till Förenta nationerna om avrustningens ekonomiska och sociala konsekvenser. Där påpekas: ”På kort sikt skulle övergångens smidighet till stor del bero på regeringens förmåga att förutse de typer av problem som kunde uppstå och på förberedelsernas lämplighet.” Jag har sett regeringar komma och gå under de år jag här i riksdagen fört fram kravet på åtgärder för övergång från militär till civil produktion. Men jag har tyvärr inte hos någon regering upptäckt förmågan att förutse de typer av problem som skulle uppstå här i landet. Jag har inte heller sett några lämpliga förberedelser. Men den regering som nu sitter borde verkligen ha anledning att ta itu med problemet. Nu är det mera aktuellt än det har varit på länge. Man är väl ändå i regeringen på det klara med att någon satsning på BJLA inte Nr 45 är realistisk. Man är väl på det klara med att detta medför konsekvenser för sysselsättningen. Vad ämnar man då göra för att skapa andra arbetstillfällen? Ingenting, såvitt jag förstår. I den åberopade FN-rapporten heter det också: ”Det finns så många krav som tävlar om en nyttig användning av resurser frigjorda genom avrustning att det verkliga problemet är uppställandet av en prioritetskala.” Kan verkligen inte regeringen se några lämpliga områden att sätta in de frigjorda resurserna på? Jag tycker den passivitet som kommer till uttryck är skrämmande. Den är skrämmande för de människor vilka för sitt arbete och sin utkomst i dag är beroende av militär verksamhet. Den är skrämmande för de bygder där denna verksamhet bedrivs. Men den är också skrämmande för alla som upplever bristerna på en rad angelägna områden i samhället. Regeringen saknar tydligen vilja och förmåga att ta till vara resurserna inom den militära sektorn och föra över dem till angelägna civila områden. Till vilka områden militärindustrins resurser lämpligen kan föras över bör naturligtvis skissas i ett sådant program som vi har begärt. Men ett viktigt steg på vägen borde vara att en liten del av de väldiga resurser den militära forskningen utnyttjar fördes över till forskning om alternativ produktion. Jag skall nämna några områden som behöver avancerad forskning och teknik: miljö, energi, sjukvård, handikappservice, transport och kollektivtrafik. Säkerligen finns det många andra. I den kommun som den militära Nygplanstillverkningen är koncentrerad till — Linköping — finns också som här har påpekats viktiga resurser för forskning och utveckling: universitet och teknisk högskola, regionsjukhus m.m. Ett produktutvecklingscentrum som Lars Henrikson tagit upp i sin interpellation skulle givetvis också främja en utveckling av civila produktionsalternativ. Herr talman! Behoven finns. Möjligheterna finns. Men finns viljan?

Herr talman! Jag noterar med tacksamhet vad industriministern sade om FFV:s betydelse för Arboga och att industriministern ansåg att FFV i Arboga skulle bestå. Visserligen skickade han med en liten brasklapp när han sade att han inte ville lämna några garantier för volymen. På den punkten kan det alltså kvarstå något frågetecken. Anledningen till att jag begärde ordet igen var att jag inte fick något svar på den direkta fråga jag ställde, nämligen: Har industriministern möjligheter att i dag säga något om när svensk flygindustri får besked på den här punkten? Kan det dröja två månader eller sex månader? När kan vi räkna med att det blir?

Herr talman! Sverige är känt som ett kvalificerat industriland. Landet befinner sig högt uppe på den teknologiska trappan. Man kan säga att långt ner på trappan har vi enkla varor, textilier etc. ; något högre upp har vi stål, bilar, fartyg; och ytterligare en bit uppåt har vi flyg, atomindustri, dataindustri; Överst i trappan har vi rymdindustri och djuphavsindustri. Det finns en klar tendens till att land efter land vill högre upp på skalan. Man vill få en alltmer avancerad teknik, vilket ger teknisk-ekonomisk utveckling, pengar osv. Sverige ligger, trots att det är ett så litet land, förvånansvärt högt på skalan. Detta beror på exempelvis gynnsamma inre förutsättningar och det förhållandet att vi inte utstått något krig på länge. Sverige är, som jag kan se det, det enda land som nu medvetet går in för att försöka gå nedför den här trappan, som satsar relativt sett mer ganska långt nere. Inte minst detta riksmöte har varit med om att placera mycket stora pengar på nivåer ganska långt ner. Stora grupper har t.o.m. satsat på en avveckling på de mest avancerade områdena. Vi har haft en intensiv diskussion kring en avveckling av kärnkraften och därmed också av den industri som sammanhänger med denna. Vi vet att den svenska dataindustrin successivt har försämrats. Diskussionen förs nu inte om utan i vilken takt vi skall lägga ned den svenska — Nr 45 flygindustrin. De mest långtgående kraven innebär att vi inte skall utveckla något nytt flygplan, utan att vi in på nästa sekel skall använda Viggen som kom till på 1960-talet. Viggen skulle alltså bli det sista svenskutvecklade flygplanet. Det vore i så fall en medveten politik industripolitiskt sett. Vi skall stanna där vi befinner oss eller gå nedför trappan. Somliga anser att vi inte skall tillverka flygplan och satsa på sådan industri men att vi ändå skall behålla sysselsättningen. Vi bör veta att om man tar bort de materielbeställningar från försvaret som legat inom Sverige, så kan man inte bara säga att utvecklingen skall ske genom universitet och högskolor eller på något improviserat sätt — det fordras för framgång en industriell verksamhet med reella projekt som kan leda till produktion och försäljning. Går man på den linjen och säger att alla människor skall vara kvar i dessa industrier, då kostar det lika mycket; det är bara det att kostnaderna finns på en annan huvudtitel. Då skall man inte åberopa statsfinansiella skäl och påstå att landet inte tål en utveckling här. Eller är det så att landet tål den bara därför att den går via en annan huvudtitel? Det är svårt att motivera. Vad som gör diskussionen besvärlig nu är att socialdemokratin har bestämt sig för att det skall vara A 20, det skall vara en Viggen till. Ett starkt argument för A 20 är att riksdagen bör undvika att fatta ett försvarspolitiskt beslut som går emot det största partiet. Men jag tycker det är trist. Jag anser att Viggen skall finnas länge i Linköping — men då på det flygmuseum som jag hoppas blir byggt. Annars blir det en bit in på nästa sekel en flygande, halvsekelgammal relikt från 1960-talet som kommer att dra två å tre gånger mer bränsle än flygplan behöver göra då och vara mycket sårbarare och svårare att underhålla, eftersom det är gamla komponenter i den. Detta är olyckligt, rent sakligt sett. Med det alternativ som nu är presenterat, SK38/A38, bortfaller den huvudinvändning som man hade mot B3LA, nämligen att det statsfinansiellt blir för dyrt de närmaste åren. Man har då ett projekt som kostar ungefär detsamma som A 20 de närmaste åren. Men man är ändå emot lösningen med ett mindre flygplan med en mindre bränslekrävande motor därför att BILA också var ett sådant. Det blir helt enkelt en psykologisk låsning, och det tycker jag är olyckligt. Alternativet A 20 är nämligen totalt sett relativt dyrare, och det kan bli mycket dyrt om bränslepriserna stiger, vilket mycket tyder på om vi får ont om olja framåt sekelskiftet. Det är synd att Hilding Johansson begär ett snabbt besked, för ett snabbt besked kan det bara bli om man säger att det skall vara A 20.

Det vore märkligt om inte statsmakterna ser seriöst på ett sådant nytt alternativ, som förenar fördelarna med A 20-projektet — billigare de närmaste åren — med fördelarna 135 med B3LA-projektet. Det ger en långsiktigt bättre lösning, om vi vill omstrukturera försvarsindustrin i riktning mot mera civila produkter, mindre av energislöseri och mer av modern teknologi.

Herr talman! Det är bra att industriministern och jag är överens i sak, tydligen med andra talare också. Jag skulle vilja haka på Hilding Johanssons fråga, om motorerna skall licenstillverkas i Sverige eller köpas utifrån. Det är ju väldigt viktigt att vi tänker på vår alliansfrihet och vårt utlandsberoende i händelse av krig. Jag har fått reda på att om det skulle bli krig, skulle vi, om vi licenstillverkar motorerna här i Sverige, kunna klara oss i ungefär fyra år utan att köpa något utifrån. Visserligen köper vi nu en hel del komponenter från utlandet, men under krigstid skulle vi själva kunna tillverka dem. Jag anser därför att detta är en sak som man måste tänka på. Jag hoppas att industriministern och regeringen seriöst ser över de förslag som Nils Åsling och ledamoten av flygindustrikommittén Gunnar Björk i Gävle genom förre försvarsministern bad flygindustrin att titta på och att man i så fall tänker noga på att även motorerna bör tillverkas i Sverige.
Herr talman! Jag skall inte gå in i den större debatt som Hans Lindblad tog upp och som ju ändå i första hand är en militär debatt, fast med konsekvenser industripolitiskt, utan jag knyter an till några inlägg som gjorts här. Till Lars Henrikson vill jag säga att jag måtte ha talat väldigt tyst när jag sade detta om ett produktutvecklingscentrum, vilket Lars Henrikson citerade så att jag skulle ha sagt att det var avfört. Jag sade att detta centrum ju i varje fall formellt tycks ha avförts av riksdagen. Det var helt enkelt en formulering av det faktum som Lars Henrikson själv beskrev ungefärligen på detta sätt. Men jag tillade ju att det nu sker positiva ting i den riktning som Lars Henrikson och andra önskar. Med anledning av ett par av de övriga inläggen vill jag säga att vi är ju ense om att man bör stimulera den nödvändiga successiva övergången från militär till civil produktion. Det frågades om viljan finns. Svaret är ja.

Till Hilding Johansson och Kerstin Andersson vill jag säga att något beslut om vilken motor som skall sitta i den icke beslutade flygplanstypen givetvis inte finns, men man har i alla diskussioner utgått från att motorn skall byggas i Sverige på licens. Och när vi talar om licenstillverkning är det ju i detta fall en mycket kvalificerad hantering det rör sig om med ett högt teknologiskt innehåll. Vidare är det klart att motorn skall underhållas i Sverige. Det är en relativt betydande sysselsättningsfaktor i Trollhätteföretaget. Låt mig till sist säga några ord med anledning av att man frågar när beslut skall fattas. Det är ju många departement, många myndigheter och många krafter i det svenska politiska livet indragna i denna fråga om beslut om flygplan — ett primärt försvarspolitiskt avgörande men med konsekvenser åt olika håll, som jag har nämnt. Det är en stark önskan och en stark förhoppning att beslutet skall kunna fattas mycket snart, men hur snart är det icke möjligt för mig eller, tror jag, någon annan att i dag säga.
Herr talman! Det är ju glädjande att industriministern talar om att viljan finns när det gäller satsning på civil produktion, och jag hoppas bara att denna vilja kommer till något mera konkret uttryck än vad den har gjort här i dag. Det vore frestande att ta upp det resonemang som Hans Lindblad började utveckla här. Jag skall bara säga att om klättringen på teknikens stege som han beskrev främst kommer att gälla militära ändamål, så är ändå perspektivet en aning oroande, och då går det ut över andra behov i samhället. Hans Lindblad talar om att kostnaderna skulle bli lika stora, om man satte in resurserna på andra områden. Men det saknar ju inte betydelse på vilka områden i samhället man sätter in resurserna. Jag har pekat på några av de områden som kräver satsning — områden av stor betydelse för samhällsutvecklingen och områden som behöver dagens militära resurser. Jag menar att dessa satsningar är så angelägna att de borde stimulera både forskning och teknisk utveckling. Man behöver inte klättra via militär flygplanstillverkning.
Herr talman! Hans Lindblad är en dålig rådgivare, om han nu uppträder som rådgivare åt regeringen när det gäller denna fråga. Vi har i dag väckt en industripolitisk debatt. För egen del har jag försökt att helt avhålla mig från att diskutera flygplansfrågan. Den diskussionen får föras i annat sammanhang. Frågan är hur vi skall ha det med vår industri för framtiden. Jag vägrar att skriva under på den tanke som jag spårade i Hans Lindblads anförande — att det krävs militära rustningar för att teknologin skall kunna utvecklas. Det kan inte vara på det sättet. På den stege han beskrev är det givet att också militära rustningar på något ställe har sin plats, det kan jag hålla med om, men för egen del vill jag hävda att vi kan utveckla högteknologin utan militära rustningar. Det är detta jag menar att vi i ökad omfattning bör göra i svensk industri. Det är liktydigt med att ge upp om vi tror att BILA är det som frälser oss från alla besvärligheter oavsett om vi bor i Linköping eller någon annanstans. Men, som sagt, debatten om vilka flygplan vi skall ha i framtiden skall inte föras här och nu, utan den får föras i annat sammanhang. Jag hoppas att inte folkpartiregeringen går omkring och har samma uppfattning som tydligen Hans Lindblad har när det gäller möjligheterna för högteknologin i landet. Jag är utomordentligt nöjd med det besked som industriministern gav när det gäller ett produktutvecklingscentrum i Linköping. Då är alla missförstånd så att säga ur bilden. Jag räknar med att regeringen helhjärtat kommer att satsa på att detta utvecklingscentrum kommer till stånd och också får de resurser som är nödvändiga för att det skall kunna ge ett bra resultat för framtiden. Allra sist — jag avser inte att säga något mer i denna debatt — vill jag framhålla att jag tror att regeringen i betydande grad får öka sin beredskap när det gäller sådana här frågor. Det är bättre att vi rustar innan vi står mitt uppe i bekymren än att vi när bekymren är över oss börjar se efter vad vi skall ta oss före. Detta är allmängiltigt och handlar inte bara om regeringen — det bör över huvud taget vara på det sättet.

Herr talman! Sådan debatten nu förs har jag inte något behov av att komplettera den utom på en enda punkt — genom att korrigera mig själv. I mitt förra inlägg gjorde jag ett förbiseende. Jag talade där om licenstillverkning i Trollhättan och tog i hastigheten med underhållen, men den rätta adressen i det fallet är Arboga, medan det i Trollhättan blir en uppgift för Flygmotor AB att tillverka reservdelar. Huvuddelen av underhållsuppgiften ligger ju i Arboga.